Herr talman! Lisa Mattson har frågat mig när riksdagen kan vänta förslag från justitiedepartementet om arbetsmarknadsmässiga löner vid kriminalvårdsanstalterna. Försöksverksamhet med marknadsanpassad ersättning till intagna pågår sedan november 1972 vid den öppna riksanstalten Tillberga och sedan februari 1975 vid den slutna riksanstalten Skogome. Kriminalvårdsstyrelsen har i skrivelser i oktober 1973 och i mars 1974 redovisat erfarenheterna från försöksverksamheten vid Tillberga. Vid det första tillfället angavs att man inte säkert kunde bedöma, om marknadsanpassad arbetsersättning borde införas som ett bestående behandlingsalternativ för en större grupp intagna. Prestationskraven vid anstalten gjorde det realistiskt att räkna med att endast ett begränsat antal intagna kunde fungera på anstalter med marknadsanpassad ersättning. I redovisningen år 1974 betonades att försöket väsentligen haft ett positivt resultat. En ytterligare utvärdering av försöksverksamheten vid Tillberga har senare gjorts av kriminalvårdsstyrelsens utvecklingsenhet. I denna undersökning, som färdigställdes i september 1975, har de som deltagit i försöksverksamheten jämförts med en i efterhand konstruerad kontrollgrupp. Resultaten ger vid handen att de intagna som frigetts från Tillberga återfaller i brott i mindre utsträckning de första tre kvartalen efter frigivningen än de som ingick i kontrollgruppen. För tid därefter kan inte några påtagliga skillnader utläsas. Försöksverksamheten vid Skogome utvärderas av kriminalvårdsstyrelsens utvecklingsenhet. Utvärderingen beräknas vara färdig under våren 1978. Jag vill också framhålla att de problem som sammanhänger med beskattning, sjukförsäkringsförmåner, införsel och utmätning ännu inte har fått en tillfredsställande lösning. styrelsen angett att ett införande på samtliga anstalter av det ersättningssystem som tillämpas vid Tillberga och Skogome skulle medföra en årlig merkostnad på omkring 30 milj.kr. Enligt styrelsens uppfattning skulle en sådan utvidgning vara orealistisk. Även i ett remissyttrande över brottsförebyggande rådets utredning Straffades skulder har styrelsen angett att det är orealistiskt att införa marknadsanpassad arbetsersättning vid alla anstalter med hänsyn till ökningen av antalet klienter med narkotikaproblem. I sin anslagsframställning har kriminalvårdsstyrelsen angett att man fr.o.m. budgetåret 1978/79 vid tre anstalter önskar införa ett modifierat lönesystem, som i huvudsak bygger på de principer som prövats vid Tillberga och Skogome. Som framgått av det föregående finns det fortfarande viktiga frågor — även utöver kostnadsaspekterna — som behöver utredas ytterligare, innan slutlig ställning kan tas till frågan om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieminister Sven Romanus för svaret på min fråga och skall väl tillägga att jag när jag ställde den knappast hade någon förhoppning om att få besked om ett bestämt datum när vi kan vänta oss arbetsmarknadsanpassade löner vid kriminalvårdsanstalterna. Möjligen hade jag hoppats på en antydan om huruvida kriminalvårdsstyrelsens önskan skulle kunna uppfyllas att vid Norrtälje, Tidaholm och Ödevata få förverkliga den intressanta tanken på löner som mera överensstämmer med de gängse normerna på arbetsmarknaden. Men vi får väl vänta till dess att budgetpropositionen läggs fram innan vi får svar på den frågan. Jag vill emellertid betona att det gäller en mycket viktig fråga. Ersättningsnormer och ekonomiska ramar beslutas varje år av regeringen. I juni i år var ersättningen för ackordsarbete 3:13 kr., för tidlön 2:49 kr. och för studier 2:20 kr. i timmen. Det är mycket låga belopp, och av dem framgår inte det förhållandet att de är skattefria och att man därutöver har något som vi närmast kan kalla naturaförmåner. Ersättningarna skiljer sig markant från de lönesystem som tillämpas ute i samhället och strider mot principen att anstaltstillvaron, så långt det nu är möjligt, skall närmas till normala förhållanden. De intagnas rehabilitering försvåras genom bristen på verklighetsnära träningsmöjligheter att planera ekonomin och att, som alla vi andra får göra, ta hänsyn till normala utgifter för skatt och uppehälle. Justitieminister Sven Romanus har pekat på de försök som nu pågår vid Tillberga och vid Skogome och på de utvärderingar av dessa som sker. Även om det långsiktigt kanske inte märks någon skillnad i de intagnas anpassning till samhället vill jag betona, att försöksverksamheten mycket har påverkat klimatet vid anstalterna. Det förefaller mig som om det är kriminalvårdsstyrelsen som har drivit dessa frågor. För ett år sedan sade justitieministern i ett svar i riksdagen att verksamheten skulle komma att utvärderas och att en utredning om dessa frågor skulle äga rum. Nu är min följdfråga: Överväger man fortfarande i justitiedepartementet att tillsätta en utredning som skall överväga de problem som kvarstår?
Herr talman! När kriminalvårdsstyrelsen är färdig med utvärderingen av försöken i Skogome, vilket är ställt i utsikt till våren 1978, får man överväga om en utveckling av verksamheten skall ske eller om frågor, som hör ihop med detta ersättningssystem, måste utredas ytterligare.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att justitieutskottet och kammaren redan förra året begärde en utredning om förutsättningarna för en permanentning av försöksverksamheten och för en utvidgad verksamhet med marknadsanpassad lön. Det vore glädjande om denna utredning kom till stånd när kriminalvårdsstyrelsen är färdig med sin utvärdering av verksamheten i Skogome.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig om avsikten med den nu igångsatta översynen av konsumentköplagen. Avsikten med översynen framgår av de utförliga direktiv som har meddelats av regeringen efter särskilt samråd mellan mig och handelsministern . I direktiven pekas till en början på att köplagsutredningen har lagt fram ett förslag till ny allmän köplag och att detta förslag föranleder vissa ändringar i konsumentköplagen. Vidare hänvisas till det lagstiftningsarbete som har genomförts eller förbereds i de andra nordiska länderna och som bör beaktas för svensk del. Också önskemålet att få till stånd en samordning med den planerade lagstiftningen om konsumenttjänster nämns som ett skäl att se över gällande regler om konsumentköp. Ytterst är det emellertid, sägs det i direktiven, intresset av att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden som utgör motivet för en revision av konsumentköprätten. Det bör enligt direktiven vara möjligt att som ett led i en aktiv konsumentpolitik ytterligare stärka det civilrättsliga skyddet för konsumenterna vid köp. När det gäller det närmare innehållet i konsumentköplagstiftningen skall utredningen i första hand hämta ledning i de uppslag som har förts fram av köplagsutredningen. I direktiven anges samtidigt några konkreta punkter där reformer kan vara motiverade. Till de spörsmål som utredningen särskilt skall uppmärksamma hör frågan om när en vara skall anses behäftad med fel och i vad mån säljaren skall vara skyldig att avhjälpa fel. Vidare skall utredningen se över reglerna om skadestånd och om reklamationsfrist vid dolda fel. Även frågor om garantiutfästelser och om prisets bestämmande skall tas upp.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är två uttalanden som justitieministern och en av hans närmaste medarbetare, den rättschef i departementet som är närmast ansvarig för de här frågorna, Staffan Magnusson, har gjort i tidningen Köpmannen nr 46/47.

Någon riktig vägledning i det hänseendet ges enligt min mening inte heller i direktiven, som statsrådet nu hänvisar till. Det är dock inte bara ett allmänt intresse för vad olika utredningar kan syfta till som gör att denna fråga kan förefalla motiverad, utan jag tror att det här är särskilt angeläget att klarlägga just på konsumenträttens område, bl.a. därför att rättsutvecklingen har varit osedvanligt snabb. Nya lagar gällande konsumenternas ställning har tillkommit i mycket snabb takt under senare år. Senast för bara ett par veckor sedan behandlade vi här i riksdagen ett förslag till ny konsumentkreditlag, och det förslaget resulterar i en lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 1979. I någon mån beroende på hur man räknar kan det sägas att ett tjugotal lagar direkt berör den enskilde i hans egenskap av konsument, och det är klart att ett så stort antal lagar, av vilka ungefär hälften har tillkommit bara under 1970-talet, har medfört vissa problem. Säkert är nog att konsumenterna många gånger inte känner till de regler som gäller och de skyddsmöjligheter som står konsumenterna till buds. Mot bakgrund av denna utveckling och mot bakgrund av de förhållanden som jag har pekat på här kan det möjligen sägas vara i viss mån beklagligt att statsrådet inte i detta sammanhang har givit till känna någon mera generell viljeyttring beträffande konsumenträttens framtida utveckling. Jag skulle vilja avsluta med att fråga statsrådet om det f. n. i departementet pågår överläggningar eller diskussioner om konsumenträttens framtida utformning, om exempelvis de samordningsfrågor man står inför osv.

Herr talman! Beträffande det första som Joakim Ollén tog upp, uppgifterna i tidningen Köpmannen, ligger det såvitt jag kan läsa ut inte någon motsättning däri att två personer som tillfrågas vid olika tillfällen använder olika ordalag. Jag fäster mig framför allt vid att det här är ovanligt utförliga direktiv. Det står alltså i direktiven angivet precis en del punkter som utredningen särskilt skall avse. Det är klart att detta syftar till att stärka konsumentens ställning, men det är inte en allmän utredning i den meningen att det är helt öppet för en total revision av konsumentköplagen. Jag kan gärna i det sammanhanget säga att direktiven visserligen är utförliga så till vida att de pekar på åtskilliga punkter som skall tas upp, men det finns inga direkta anvisningar om hur dessa frågor skall lösas. Detta är inte någonting ovanligt när det gäller kommittédirektiv. I det här fallet är det en sak som man särskilt bör framhålla, nämligen att denna utredning kommer att utföras i nära kontakt med justitiedepartementet och med de andra kommittéer som arbetar på området. Det är i departementet som förslaget till allmän köplag nu övervägs, och det är också en företrädare för departementet som har knutits till utredningen som sakkunnig.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för den kompletterande synpunkt han gav och som jag tycker var av måhända lika stort, om inte större värde än det ursprungliga svaret. Det är klart att man i tidningsuttalanden kan uttrycka sig på olika vis, och dessutom är det ju inte säkert att man alltid blir alldeles korrekt citerad, men jag menar att när det i en tidningsartikel slås upp att det finns meningsmotsättningar — låt vara att de är konstruerade — är det naturligt att i den här kammaren försöka klargöra vad som verkligen gäller. På den biten har jag nu fått ett svar, och jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern nämner vikten av att det sker en samordning mellan de olika lagstiftningsprojekt som är på gång på både det allmänt köprättsliga och det konsumenträttsliga speciella området.

Herr talman! Gustav Lorentzon har frågat industriministern om förhandlingar pågår mellan MoDo och regeringen i fråga om import av ved och om regeringen tänker bryta den överenskommelse som har träffats Industriministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Bakgrunden till Gustav Lorentzons fråga är att MoDo åtog sig att importera en viss mängd barrved i samband med att bolaget i oktober 1975 fick tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen att bygga ut barrvedslinjen vid sulfatmassafabriken i Husum. Åtagandets syfte är att utbyggnaden i princip inte skall medföra ökad förbrukning av svensk råvara i förhållande till bolagets samlade förbrukning 1974. Enligt åtagandet skall kvantiteten importerad barrved i samråd med regeringen kunna justeras under sådana år då produktionen av olika skäl måste begränsas. Det är således inte fråga om att bryta någon överenskommelse eller att frångå de principer som låg till grund för regeringens tillstånd till utbyggnaden, om importen tillåts minska till följd av produktionsbegränsningar. MoDo har nu begärt att regeringen medger att importen får minskas under viss tid. Som skäl för sin begäran har bolaget bl.a. anfört att produktionen vid fabriken under ett antal år beräknas bli lägre än vad som tidigare hade planerats och att bolaget önskar senarelägga den tidpunkt vid vilken den tillåtna utbyggnaden av fabriken skall vara färdigställd. Bolaget beräknar att råvarubehovet inte kommer att bli större än den maximala förbrukningen innan utbyggnaden tilläts. Bolagets hemställan bereds f.n. av regeringen och ett beslut är att vänta inom kort. Jag kan inte nu gå in på vad detta beslut kan komma att innebära.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. När jag den 24 november i år ställde den fråga som nu är aktuell till industriminister Åsling var bakgrunden framför allt den omfattande oro för den fortsatta sysselsättningen som råder bland skogsindustriarbetarna i Örnsköldsviksområdet. Trots de omfattande sysselsättningssvårigheter som under decennier varit rådande i Norrland i övrigt, med en omfattande utflyttning till de södra delarna av landet, var aldrig Örnsköldsviksområdet utsatt för samma svårigheter. Härigenom kunde en ”vi-anda” växa sig stark mellan de anställda och det multinationella företaget MoDo. Skickligt framfördes denna ”vi-anda” av företagschefen Matts Carlgren i företagets personaltidning Insikt och gavs en växtkraft som kanske aldrig tidigare. Den fick också sin styrka och genomslagskraft under den gamla regeringens tid då det rådde full, ja överfull sysselsättning. I dag är det helt annorlunda, och oron är stor därför att företaget har meddelat att 500 befattningar kommer att försvinna inom de närmaste åren. Skogsavverkningarna skall inskränkas till ett minimum. Sedan har man sagt att man vill inskränka — eller helt upphöra med — importen av virke från Sovjetunionen. Det hör till frågan att samtidigt som Mo och Domsjö meddelar att 500 man skall gå i Örnsköldsviksområdet in vesterar man i Belgien och får 150 nya befattningar där. Svaret på frågan är naturligtvis mycket intressant, eftersom kontraktet med Sovjetunionen inte är skrivet på det sättet att en viss kvantitet skall importeras, utan man får tydligen göra som man själv tycker. Därför bryts ingen överenskommelse. Regeringen eller bostadsministern kan inte lämna svar på hur det kommer att gå och vilket beslutet kommer att bli i anslutning till Mo och Domsjös hemställan att få minska denna virkesimport. Det skulle vara intressant att få svar på frågan hur kontraktet är skrivet över huvud taget. För mig verkar det litet konstifikt att ett land som Sovjetunionen för det första exporterar sin råvara och själv inte förädlar den och för det andra gör ett kontrakt som kan brytas när som helst. Vidare: Hur kommer det att gå med fabriken i Alfredshem? I brev till regeringen säger Matts Carlgren att utbyggnaden av den fabriken är ställd på en oviss framtid. Kan bostadsministern lämna svar på den frågan? Det är nämligen stor oro bland arbetarna i Örnsköldsvik med tanke på dessa nyheter som har kommit om avskedanden, om inskränkningar i skogsbruken och om det här avtalet.
Herr talman! Avtalet är utformat så, att man under år då produktionen av olika skäl, som jag sade, måste begränsas kan justera kvantiteten importerad barrved i samråd med regeringen. De förhandlingar och de samtal vi nu har och de beslut som kommer att följa av dem kan jag, som jag hoppas herr Lorentzon förstår, inte ge besked om förrän förhandlingarna är slutförda.
Herr talman! Det verkar litet underligt. Mo och Domsjö gjorde en hemställan till den gamla regeringen om att få bygga ut Husumfabriken, och regeringen meddelade att man inte får använda mer skog än vad man gjorde 1974. All right, man går till utlandet och får där garantier för den import som man behöver för denna stora utbyggnad. Nu var det verkligen hausse när det gäller skogsindustrin. Alla större bolag ville ju bygga ut, och vi fick den lag som bostadsministern har refererat till. Då skriver Mo och Domsjö ett kontrakt med utlandet om att när vi inte behöver mer skog, då inskränker vi på avtalet. Men situationen var ju inte sådan. Man trodde att man hade nått himmelens höjder och att det aldrig skulle bli fråga om några svårigheter inom skogsindustrin. Det var efter de metoderna man arbetade. Därför finner jag svaret mycket, mycket underligt.

Eller kan man betrakta, fru bostadsminister, skogsindustrin som någon helig ko, som inte alls blir utsatt för de svårigheter som all annan industri är utsatt för? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan.
Herr talman! Tillståndet gavs år 1975, alltså innan jag var bostadsminister, och det är vad som står i det beslutet som vi håller på att syna och som vi förhandlar med Mo och Domsjö om. Innan det är slutfört kan jag som sagt inte gå in och tala om vad det blir. När det gäller den andra frågan så får herr Lorentzon ställa den till industriministern.
Herr talman! Jag är tacksam för upplysningen av bostadsministern att sådana frågor skall ställas till industriministern. Det gör jag ju, men jag får svar från bostadsministern. Det har hänt tidigare att man har fördelat frågorna på det sättet, så jag vet inte hur jag skall bära mig åt. Under den förra regeringens tid tillhörde det faktiskt undantagen att statsråden fördelade frågorna på det sätt som sker nu. Jag är litet villrådig hur jag skall göra. Det kanske måste förhandlas i förväg, men jag är inte säker på att jag får svar ändå från den minister till vilken jag har ställt frågan. När det gäller fabriken i Alfredshem så förstår jag att bostadsministern inte vill gå in på de följdfrågor jag har ställt. Den här fabriken har sedan många år tillbaka Mo och Domsjö lovat att investera i. Det har man inte gjort under de goda åren, och nu skriver företagschefen Matts Carlgren till regeringen — det är bostadsministern mycket väl underkunnig om -— att en utbyggnad där är ställd på en oviss framtid. De som arbetar på Alfredshemfabriken i Örnsköldsvik är oroliga. De frågar sig: Kommer den fabriken att läggas ner? Det är nämligen i så fall inte den första fabrik som har lagts ner i Örnsköldsvik av Mo och Domsjö.
Herr talman! Den fråga som herr Lorentzon har ställt och som jag besvarade i dag tillhör mitt område, men det var just den följdfråga herr Lorentzon ställde som bör ställas i ett annat sammanhang till industriministern.
Herr talman! Jag är tacksam för upplysningen, jag skall göra som bo stadsministern rekommenderar. Jag kommer igen.

Wohlin-Anderssons den 1 december anmälda fråga, 1977/78:181, och obs anka sir anförde: Om regeringsbeslut Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om grunderna = i visst förköpsärenför att regeringen vägrat ge Valdemarsviks kommun tillstånd till förköp — de av fastigheten Fångö 1:12 i Gryts socken i Valdemarsviks kommun. Enligt 18 förköpslagen har kommunen förköpsrätt bl.a. till fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Utrymme för fritid och rekreation anses vara en sådan med tätbebyggelse sammanhängande anordning som avses i lagrummet. I detta fall var avsikten med kommunens förvärv att främja rörligt friluftsliv för kommunens medlemmar. Regeringen hade alltså att pröva om fastigheten med hänsyn till kommunens framtida utveckling krävdes för att tillgodose behovet av rekreationsområden för invånarna i kommunens tätbebyggda delar. Fångö 1:12 består av två områden på huvudön Fångö, norra delen av ön Laxvarp samt ett antal mindre öar. Ön Fångö ligger inom ett relativt vidsträckt område som i kommunöversikten angetts som utvecklingsområde för friluftsliv. De övriga delarna av fastigheten ligger öster om Fångö och inom ett område som enligt översikten har intresse från naturvårdssynpunkt. Inom kommunen finns det, på fastlandet och i skärgården, god tillgång på strövområden för dem som bor i de tätbebyggda delarna av kommunen. BI. a. finns det ett tiotal naturreservat i skärgården eller vid kusten. Regeringen fann därför att fastigheten inte behövdes för att bereda utrymme för fritid och rekreation för dem som bor i kommunens områden med tätbebyggelse. Förutsättningar för tillstånd enligt förköpslagen förelåg således inte och ansökningen lämnades därför utan bifall.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde den är att detta ärende har väckt en relativt stor uppmärksamhet i Östergötland. Det har diskuterats mycket både före, under och efter det att Valdemarsviks kommunfullmäktige beslöt utnyttja kommunens förköpsrätt och inköpa fastigheten Fångö i Gryts skärgård. När regeringen sedan vägrade ge Valdemarsviks kommun tillstånd till förköp av denna fastighet har naturligtvis många frågat sig på vilka grunder beslutet fattades. Det har vi fått besked om här och nu. Detta är värdefullt för dem som är direkt inblandade i just det här ärendet, men det är också värdefullt — och det tycker jag är det viktigaste —- för dem som i framtiden kommer i kontakt med liknande ärenden. Efter att ha tagit del av svaret ber jag att till bostadsministern få ställa ett par följdfrågor: ett förköpsärende, ett beslut som är grundat på kommunens bedömning av ärendet? Blir regeringens ställningstagande i det nu aktuella ärendet prejudicerande för behandlingen av liknande ärenden i framtiden?

Herr talman! Enligt förköpslagen ankommer det på regeringen att avgöra om tillstånd till förköp skall kunna ges mot köpares eller säljares bestridande. Det är alltså regeringen som har att i det enskilda fallet bedöma om det föreligger förutsättningar för ett förköp, dvs. om marken behövs för tätbebyggelseändamål. Regeringen är naturligtvis därvid inte bunden av den bedömning som kommunen gjort, utan regeringen har att fatta sitt beslut mot bakgrund av den utredning som alltid skall presenteras i ärendet i fråga. Kommunen måste alltså lägga fram en utredning. Enligt förarbetena till förköpslagen ställs inte så höga krav på en sådan utredning. Det räcker i princip att kommunen t.ex. genom befolkningsprognoser eller med hänvisning till ett upprättat bostadsbyggnadsprogram gör sannolikt att kommunen behöver marken för tätbebyggelseändamål. I det fall vi nu diskuterar fann regeringen, som jag också sade i mitt svar, att kommunen inte gjort sannolikt att fastigheten med hänsyn till dess belägenhet och kommunens framtida utveckling är nödvändig för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar. Liksom hittills kommer även framdeles avgörandena att grundas på den utredning som förebringas i det enskilda fallet. Jag vill dock framhålla att i flertalet avgjorda förköpsfall har regeringen funnit att den utredning som kommunen lagt fram varit tillräcklig för att förköp skall kunna meddelas.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Eftersom det ena förvärvsärendet inte är det andra likt tror jag att det är värdefullt för kommunalmän ute i landet att få höra att sådana här ärenden även i fortsättningen kommer att avgöras med hänsyn tagen till det utmärkande för varje fall.

200, och anförde: Herr talman! Paul Jansson har frågat mig om jag anser det vara rimligt att Hjo kommun skall behöva vänta över ett år på regeringens ställningstagande i ett expropriationsärende. Han har vidare frågat när jag har för avsikt att fatta beslut i ärendet. Nr 82 Hjo kommun ansökte hösten 1976 om tillstånd att expropriera mark Torsdagen den för bostadsbebyggelse. I det område som ansökningen avser ingår åker 15 december 1977 mark. myölentarödk RN I ärendet har länsstyrelsen i Skaraborgs län avgett yttrande efter hö Om tidpunkten för rande av bl.a. lantbruksnämnden i länet. Berörda parter har fått tillfälle — regeringsbeslut i att avge sina synpunkter. expropriations Ärenden som gäller tillstånd till expropriation kan normalt avgöras ärende inom ett halvt år från det ansökningen gjorts. I detta fall har kommunen begärt och fått företräde inför mig. Vidare har jag efter överväganden bedömt att utredningen borde kompletteras med yttrande från lantbruksstyrelsen. Denna utredning har nu tillförts ärendet. Regeringen torde kunna avgöra ärendet inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Tyvärr får jag konstatera att kommunalmännen i Hjo kommun i det här fallet är lika osäkra i dag som tidigare. Det har som sagt gått över ett år sedan denna ansökan om expropriation inlämnades, och ännu har vi inga klara besked om när regeringen tänker ta upp ärendet till beslut. Bostadsministern säger att kommunen begärt och fått företräde för bostadsministern i detta ärende. Det stämmer. Den uppvaktningen ägde rum den 10 augusti 1977. Till yttermera visso var bostadsministern i Hjo och tittade på det aktuella området den 22 augusti 1977. Efter det besöket trodde kommunalmännen i Hjo att regeringen var beredd att ta ställning. Bostadsministern säger att hon bedömer det som nödvändigt att fråga lantbruksstyrelsen i det här fallet. Nu var det så att lantbruksnämnden i Skaraborgs län redan tidigare hade tillstyrkt. Den hade ingenting att erinra mot att expropriationen genomfördes. Det framgår av svaret att viss jordbruksmark hör till området. Hjo kommun är omgiven av jordbruksmark, och det är nästan omöjligt att bygga någonstans över huvud taget om man inte får ta jordbruksmark i anspråk. Man frågar sig nu om det är några principiella svårigheter regeringen har att avgöra det här ärendet. Vi har ju en expropriationslag, och den skall användas när kommunerna inte kommer fram. Förhandlingar har pågått i åratal med berörda fastighetsägare, men de har vägrat att sälja. När nu samtliga berörda myndigheter som är tillfrågade har tillstyrkt, kan jag inte fatta varför regeringen har sådana svårigheter att ta ställning i det här ärendet. Har man principiella problem att bifalla expropriationsärendet, eller vad är det som ligger bakom? Det är i det här fallet endast 17 hektar som utgörs av jordbruksmark. Resten är hagmark och mindre värdefull mark. Skulle Hjo kommun inte få möjlighet att ta detta område i anspråk, måste man ge sig ut på andra 13 områden där jordbruksmarken är ännu bättre än i det här fallet. Jag tycker det är skäl att snart fatta ett beslut i ärendet. Jag vill gärna avslutningsvis fråga: Vad menar bostadsministern när hon säger att ärendet torde kunna avgöras inom den närmaste tiden? Blir det i år, blir det första halvåret nästa år, eller när?
Herr talman! Vi har ju våra centrala myndigheter bl.a. för att kunna remittera ärenden till dem, och det har skett i det här fallet. Man kan ju vara efterklok och säga att vi borde ha remitterat det tidigare än som gjordes — det var först efter mitt besök i Hjo som ärendet remitterades till lantbruksstyrelsen. Det yttrandet ville jag ha innan jag fattade beslut. Jag vet inte om man kan lägga in så många olika tolkningar i uttrycket den närmaste tiden. Det är alltid farligt att binda sig för vilken vecka man skall fatta beslut. Men jag kan precisera mig genom att säga att ärendet i varje fall kommer att avgöras inom en månad.
Herr talman! Jag tackar bostadsministern för detta ytterligare besked. Bostadsministern var, som jag sade, i Hjo den 22 augusti 1977. Enligt de kontakter jag har haft med ansvariga kommunalmän lär bostadsministern då ha sagt att man skulle vänta beslut inom 14 dagar. Nu vet jag inte om detta finns protokollfört, men jag har ingen anledning att tro att kommunalmännen skulle fara med osanning. I dag säger bostadsministern att inom en månad kan ärendet klaras av. Om det hade rått tveksamhet i fallet, om berörda myndigheter inte hade tillstyrkt ärendet, hade jag kunnat förstå att bostadsministern behövde inhämta ytterligare upplysningar från exempelvis lantbruksnämnden. Men här föreligger ett klart ställningstagande från lantbruksnämnden i Skaraborgs län, den lokala myndighet som bäst känner till dessa frågor och vet vilken jordbruksmark det rör sig om. Såväl lantbruksstyrelsen som lantbruksnämnden i Skaraborgs län har klart sagt ifrån att i detta fall måste jordbruksintresset få vika för intresset att utveckla bostadsbebyggelsen. Jag är fortfarande mycket otillfredsställd med att jag inte har fått ett klarare besked från bostadsministern.
Herr talman! Bengt Gustavsson har frågat mig om regeringen avser att bedriva det fortsatta arbetet på framtida flygplanssystem så att vårt — Nr 52 lands oberoende av militära allianser och deras medlemsländer säkerställs Torsdagen den samt om regeringen är beredd att lämna en redogörelse för direktiven 15 december 1977 för överläggningarna mellan svenska och utländska myndigheter i denna fråga liksom för resultaten av dessa. Frågan är föranledd av vissa tid Om arbetet på ningsuppgifter. framtida militära Vad gäller den andra delen av Bengt Gustavssons fråga är mitt svar = flygplanssystem att några överläggningar av det slag som Bengt Gustavsson nämner inte har ägt rum. Det finns följaktligen inga direktiv och än mindre några resultat att redovisa. Vid det besök som statssekreteraren i försvarsdepartementet och försvarsstabschefen avlade i Italien i oktober månad lämnade de italienska myndigheterna orienteringar om italiensk säkerhetspolitik och om italienska försvaret och försvarsindustrin på det sätt som är brukligt vid besök av detta slag. Jag vill i detta sammanhang också dementera uppgiften att ett samarbete med Italien på det flygmilitära området skulle ha initierats från industrihåll. Vad sedan gäller den första delen av frågan kan jag försäkra Bengt Gustavsson att våra möjligheter att begränsa vårt beroende av andra nationer vid anskaffning av flygplan är ett viktigt inslag i regeringens överväganden om framtida flygplanssystem och om vår flygindustris framtid. Jag vill emellertid upprepa vad jag i våras anförde i propositionen om försvarets fortsatta inriktning, nämligen att ett fullständigt oberoende är inte möjligt. För anskaffning av den mest avancerade materielen kommer vi alltid att vara beroende av utlandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Neutralitetstanken är sedan lång tid tillbaka grundvalen för vårt lands säkerhetsoch försvarspolitik. Vi finner det naturligt att med alla medel söka stå vid sidan om konflikter och motsättningar som eljest kunde dra oss in i ett framtida krig i Europa. Neutralitetspolitiken stöds av en bred folkmajoritet. Ute i världen är vår utrikespolitik sedan länge erkänd och respekterad. Erkänsla och respekt för neutralitetssträvanden nås emellertid inte utan ansträngningar. Ett idogt arbete och en ständig vaksamhet är nödvändiga. 1974 års försvarsutredning anförde i sitt betänkande Totalförsvaret och säkerhetspolitiken bl.a. att tilltron till vår vilja och förmåga att fullfölja den deklarerade politiken grundläggs redan i fred och påverkas av statsmakternas agerande och ställningstaganden. Utredningen anförde också att förberedelser och överläggningar för militär samverkan med andra stater är helt uteslutna. Anskaffning av för försvaret väsentlig materiel får vidare enligt utredningen inte ske så, att Sverige kommer i sådan beroendeställning till andra länder att den kan utnyttjas för påtryckningar. Dessa grundsatser har sedan länge varit allmänt accepterade som rikt 15 Den vidgade handeln och det industriella samarbetet mellan länderna leder till ett ökat ömsesidigt beroende. Detta kan även påverka frågan om anskaffning av materiel och förnödenheter till försvaret. Ett fullständigt oberoende är således inte möjligt — det har försvarsministern rätt i. Militära anskaffningar måste emellertid alltid planeras och genomföras med stor försiktighet i dessa avseenden. Särskilt vanskligt är det att genomföra utveckling och anskaffning av stora komplicerade vapensystem, vilka binder ekonomiska resurser under lång tid. Betydande ansträngningar måste då göras för att undvika att det uppstår bindningar till alliansbundna stater. Omsorgen om trovärdigheten i vår utrikespolitik måste i sådana fall ha företräde. En utveckling av stridsflygplan tillsammans med annat land eller på Nernationell basis ställer sig från dessa utgångspunkter olämplig. Sådana flernationella utvecklingsprojekt har hittills genomförts endast inom de militära allianser som existerar i dag i världen. Engagemang i sådana projekt är inte förenligt med svensk alliansfrihet. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att de tidningsuppgifter som förekommit synes ha varit överdrivna. Industrin har alltså inte initierat överläggningarna. Man kan då fråga: Vem har initierat de överläggningar som förekommit? En sådan kontakt på hög försvarspolitisk nivå är ju inte precis vanlig i sådana här sammanhang.
Herr talman! Jag vill upplysa Bengt Gustavsson om att det faktiskt inte varit några överläggningar. Det besök som statssekreteraren och försvarsstabschefen gjort var ingenting som gick utöver den rutin som är bruklig i dessa sammanhang. Sådana här kontakter har vi regelmässigt både med alliansfria länder och med länder som är bundna av allianser. Jag håller med herr Gustavsson om att flernationella projekt är helt uteslutna. Men bara för att belysa att frågan är komplicerad vill jag citera ur ett brev som den tidigare statssekreteraren i försvarsdepartementet under den förra regeringens tid sände den 16 juni 1976 till Allen Greenwood i Association Européenne des Constructeurs de Matériel Aérospatial. Han skriver, i översättning: ”Sverige är intresserat av att samarbeta med andra länder i fråga om utvecklingen och konstruktion av sådan utrustning.” Det gällde flygplansområdet. ”Vårt intresse omfattar också flygoch rymdmateriel för militära ändamål. I detta syfte har vi träffat överenskommelse med ett antal europeiska länder.” Det gäller alltså de tekniska samarbetsavtal vi har. ”Med hänsyn till den neutralitetspolitik som förs i mitt land är det inte möjligt för oss att delta i samarbete inom grupper av nationer. Svenskt deltagande, t.ex. i arbetet inom The European Programme Group, även som observatör, är därför utanför utanför all diskussion. Jag vill emellertid inte utesluta möjligheten att delta i arbete på individuella projekt som kommer upp inom sådana grup
framtida militära Herr talman! Det var inga märkvärdiga saker som stod i det brevet — flygplanssystem som försvarsministern citerade ur. Det väsentliga är att det råder överensstämmelse i uppfattningen att flernationellt samarbete om projekt på den nivå som det talades om i den tidningsartikel som låg till grund för frågan är uteslutet. Jag skulle väl inte ha tyckt att det varit så anmärkningsvärt om industrin initierat några samarbetstankar. Så länge regeringen inte samlar sig till ett klart nej till B3LA-projektet blir det lätt en del turer och spekulationer. Vi som har ställts utanför planeringen av centrala avsnitt av försvarspolitiken höjde naturligtvis på ögonbrynen, när vi fick läsa i tidningarna om de kontakter som i oktober förekom på hög nivå mellan Sverige och Italien. Men det är bra om man kan konstatera att detta inte var någonting som gick utöver de naturliga kontakter som förekom. Beträffande frågan om industrins roll i sammanhanget undrar jag om statsrådets nej är upphängt på min något extrema formulering om det ”flygmilitära” området. Det förekommer väl inte kontakter på någon annan nivå? Om så är fallet vore det bra att få veta också det.
Herr talman! Jag kan försäkra Bengt Gustavsson att det enligt vad jag känner till inte har förekommit några som helst kontakter från industrin på någon nivå. Jag betraktar det såsom helt uteslutet, eftersom regeringen skall hållas orienterad om sådana kontakter. Min inställning i den frågan har jag redan klart deklarerat. Såsom en allmän kommentar vill jag säga att regeringen ser det såsom utomordentligt angeläget att vi i så hög grad som möjligt begränsar vårt beroende av eventuella utländska leverantörer. Det är verkligen en trovärdighetsfråga för svensk säkerhetspolitik. BI. a. detta gör att vi f.n. överväger de möjligheter som finns för exempelvis svensk flygindustri att existera även på lång sikt. Det förutsätter förmodligen ett samarbete av något slag, som gör att beroendet blir så litet som möjligt så att vi inte skall vara känsliga för några som helst utrikespolitiska påtryckningar.
Herr talman! Dessa deklarationer är bra. Jag började med att som seden är tacka för svaret på min fråga. Efter det klarläggande som försvarsministern har haft tillfälle att göra kanske han har anledning att tacka för att jag givit honom möjlighet att lämna detta besked.
Herr talman! Jag ber att få kvittera. Bengt Gustavssons senaste yttrande tar jag faktiskt som ett tecken på att Bengt Gustavsson är beredd att sakligt pröva olika alternativ när det gäller materialanskaffning och att han inte låter det uppstå några blockerande politiska bindningar utan verkligen prövar frågorna utifrån avsikten att göra det svenska beroendet av utlandet så litet som möjligt.
Herr talman! Självklart förespråkar jag ett så litet beroende av utlandet som möjligt. Det visar hela uppläggningen av diskussionen. Men nu försöker försvarsministern föra över den på ett helt annat plan.
När det gäller tillämpningen av 2§ i utlänningslagen kan det ibland vara svårt att få fram fullständig och helt tillförlitlig information om den politiska och sociala verklighet som döljer sig bakom ett lands for mella lagar och förordningar.
Jag tittade i Dagens Nyheter omedelbart innan jag gick upp i talarstolen, och då upptäckte jag en sak som jag inte tänkte på när jag läste den första artikeln. På samma uppslag talas det om att det är aktuellt att reducera försvarets personalkader med 2 000 personer.
För de utländska medborgare som riskerar förpassning från Sverige är det av största vikt att underlaget för regeringens beslut är så aktuellt och tillförlitligt som möjligt.
I detta läge torde det nog vara helt uteslutet att vi skulle kunna ge oss på att utveckla flygplanssystem på den kostnadsnivå där B3LA-projektet ligger. Detta faktum har naturligtvis föranlett de spekulationer som vi nu diskuterar.
Hur har regeringen gått till väga för att få fram tillförlitligt och tillräckligt underlag för beslutet om förpassning av pakistanska medlemmar i Ahmadi-rörelsen?

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig hur regeringen har gått till väga för att få fram tillförlitligt och tillräckligt underlag för beslutet om förpassning av pakistanska medlemmar i Ahmadirörelsen. Regeringens beslut grundade sig i huvudsak på uppgifter som utrikesdepartementet under ärendenas handläggning hos såväl invandrarverket som hos regeringen inhämtat om de nuvarande förhållandena för ahmadiyyaner i Pakistan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Samma dag som jag ställde frågan sade Ola Ullsten så här i en tidning: ”Jag anser att det är ett klart fall. Det lär ha varit någon historia för några år sedan, men vi har undersökt deras situation, och det finns inga tecken på förföljelser.” Men vad var det som hände 1974, Ola Ullsten? Jag har träffat några av de ahmadiyyaner som var med. De har berättat hur man brände deras hus, hur man jagade bort dem, hur de i skräck flydde ur landet. Dessa skändligheter blir i invandrarministerns mun: ”Det lär ha varit någon historia för några år sedan.” Men faktum är ju att förra året beslutades att 30 ahmadiyyaner fick stanna i Sverige därför att de kunde råka illa ut om de återvände till Pakistan. Nr 52 Det finns inga tecken på förföljelser, sade Ola Ullsten i tidningen. Torsdagen den Men nu har det kommit uppgifter i tidningar och rapporter från ny 15 december 1977 hetsbyråer som säger att 123 pakistaner som skickades från Västtyskland till Pakistan har arresterats, däribland ahmadiyyaner och medlemmar Om regeringens i awamipartiet. Innan full klarhet har skapats om vad som hänt med handläggning av dem är det självklart omöjligt att förpassa pakistaner från Sverige. vissa förpassnings I dag på morgonen skulle planet med de första olyckliga lyfta från — ärenden Göteborg. Dess bättre segrade eftertanken och humaniteten, i varje fall tills vidare. Men nu vill jag ha besked av Ola Ullsten: Kan Ola Ullsten garantera att någon förpassning till Pakistan inte kommer att ske så länge de människor som skickades tillbaka från Västtyskland är arresterade eller sitter i fängelse? Jag frågade: Hur har regeringen gått till väga för att få fram underlag för sitt beslut? För de enskilda människorna är det livsviktigt att utredningarna är noggranna, att de görs i ödmjukt medvetande om svårigheten att nå säkra bedömningar. Och jag undrar: Kunde man i det här fallet inte ha varit mera öppen mot pakistanernas ombud? Advokaterna har inte fått ta del av alla handlingar. De har inte ens fått full information om vad det har funnits för material. Varför har regeringen inte velat utnyttja möjligheterna bättre att kommunicera med advokaterna?
Herr talman! För det första har det inte varit aktuellt med någon förpassning i dag på morgonen som herr Bergqvist säger. För det andra har advokaterna i det här fallet liksom i alla andra fall fått del av samtliga handlingar och uppgifter som är relevanta. För det tredje är det referat som herr Bergqvist läste upp, enligt vilket jag skulle ha sagt att någonting lär ha inträffat 1974, inget auktoriserat referat utan uppenbarligen någon sorts frihandsteckning som jag inte känner närmare till. Det är korrekt att ett antal personer som förpassades från Västtyskland —- Berlin närmare bestämt — har blivit omhändertagna för förhör vid ankomsten till Pakistan. Anledningen är enligt de uppgifter vi har fått fram via vår beskickning i Islamabad att de pakistanska myndigheterna, uppenbarligen på mycket goda grunder, misstänker att det förekommer en illegal verksamhet där människor gör affärer på att locka pakistaner att resa till Europa, även till Skandinavien. Man vill närmare utreda hur det förhåller sig med den saken. Såvitt vi kan bedöma är detta förklaringen till att omhändertagande skett. Vi har undersökt detta mycket noga och inte fått fram några uppgifter som på något vis styrker att de pakistanska myndigheterna skulle fängsla personer som tillhör den här religiösa gruppen som det nu är fråga om. Att dessa människor däremot kan bli föremål för den typ av trakasserier ifrån majoriteten som förekommer i Pakistan, liksom i andra länder där man har majoritetsoch minoritetsgrupper, den saken kan jag dess värre inte betvivla.

Herr talman! De som utvisades från Västtyskland arresterades den 7 december. Nu har det gått en dryg vecka. Det är ju som Ola Ullsten känner till, eller i varje fall borde känna till, så att en person som på något sätt anses hota säkerheten kan hållas i förvar obestämd tid utan rättegång. Om dessa människor bara hade hållits kvar för förhör för att, som Ola Ullsten säger, man skall ta reda på namn och adress på organisationer som ordnar immigration mot betalning, borde de vara släppta vid det här laget. Men känner Ola Ullsten till någon ahmadiyyan som släppts fri efter en dryg vecka? Jag har läst ett telegram från ambassaden i Islamabad. Där uttalar man sig inte med bestämdhet, utan man gör en förmodan om skälet till att omhändertagandet skett. Frågan är då: Varför skall man skicka iväg dem innan man är säker på vad som händer? Borde man inte först ta reda på vad som sker innan man drar slutsatser? Jag vill också säga att advokaterna inte har fått del av allt material. Ola Ullsten menar att de fått del av allt som är relevant för dem, men själva anser de inte att de fått ta del av allt material som de hade behövt för sitt arbete. Ola Ullsten säger att det jag citerade av en tidningsintervju är en frihandsteckning. Då vill jag be Ola Ullsten ge klart besked: Hur föll orden om de inte föll på det sätt som jag citerade?
Herr talman! Att starta en process om hur uttalanden återges i pressen lär inte vara särskilt fruktbart och inte någon rimlig användning av kammarens tid. Jag har vidgått att det förekom förföljelse mot dessa personer 1974. Det var vad jag sade till den tidning som ringde. Får jag beträffande de från Västtyskland förpassade pakistanerna säga att det inte var en grupp ahmadiyyaner, såvitt vi känner till, utan en grupp pakistaner. Bland dem kan det tänkas ha funnits också människor från denna religiösa grupp. Denna arrestering, eller tagande i förvar för förhör som det rätteligen heter, kan i och för sig inte vara något belägg för att det förekommer politisk förföljelse mot denna religiösa minoritet i Pakistan. Som Jan Bergqvist känner till är det så att om det framkommer nya uppgifter sedan regeringen tagit sitt beslut i ett överklagandeärende, har regeringen möjlighet att på framställan meddela inhibition. En sådan framställning föreligger. Den har regeringen ännu inte tagit ställning till. Kommer det fram nya uppgifter som skulle motivera oss att låta verkställigheten anstå, kommer vi självfallet att göra så.
Herr talman! Jag har talat med den journalist det här gällde, och han är absolut säker på att Ola Ullsten använde uttrycket ”historia” för att Jag skall citera från ett flygblad som undertecknats av 28 religiösa Torsdagen den och politiska ledare i Pakistan: ”Mirzaierna” — dvs. ahmadiyyanerna — 15 december 1977 ”är överlöpare och förtjänar att dödas. Vi kommer inte att vara med vid någon begravning eller något bröllop för personer som har mottagit Om regeringens hjälp från mirzaierna eller har gjort affärer med dem. Vi kommer inte handläggning av att lämna mirzaierna i fred och oskadade i moskéerna, inte heller kommer = vissa förpassningsvi att tillåta att deras kroppar begravs på muslimska kyrkogårdar. Vi = ärenden förklarar social bojkott mot alla mirzaier och mot alla som gör affärer med dem.” Jag tycker att det grundläggande måste vara att man reder ut vad som händer med dem som har utvisats från Västtyskland. Så länge de är kvar i fängsligt förvar finns det ingen anledning att skicka ut någon från Sverige.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Bergqvist att det inte finns något överdrivet nit hos regeringen att skicka ut personer från Sverige, om de gärna vill stanna här. Men å andra sidan måste vi rimligen hålla oss till de lagar som vi har att följa. Och de lagarna säger att vi skall vara beredda att ta emot människor, som är politiskt förföljda i sina hemländer, om de inte har fått asyl på annat ställe och om det inte finns alldeles särskilda skäl att neka dem att komma in i vårt land. Men då menas med politisk förföljelse sådan förföljelse som på ena eller andra sättet, direkt eller indirekt, har sanktionerats av myndigheterna. Och det finns f.n. inget belägg för att sådan politisk förföljelse skulle drabba den här aktuella gruppen i Pakistan. Därför har vi inte, på det underlag vi hittills haft, kunnat betrakta de människorna som politiska flyktingar.
Herr talman! Dessa uttalanden stärker min misstanke att det underlag som regeringen har haft för sitt beslut inte är så fullgott som det borde vara. Jag skall gärna erkänna att detta att vara invandrarminister kanske är en av de allra svåraste uppgifterna i regeringen. Att slå vakt om principerna för den reglerade invandringen utan att enskilda människor skadas allvarligt eller obotligt är ett stort ansvar. Men desto viktigare är det då att man försöker skaffa fram allt det underlag som behövs och att man inte agerar förrän man vet att underlaget är säkert. Jag vill sluta med en fråga: Är det så att regeringen i detta fall har medverkat till att skjuta på förpassningen, som det uppges i en göteborgstidning i dag?
Herr talman! Som jag redan sagt har tidpunkten för den eventuella förpassningen av dessa människor inte varit aktuell. Jag upprepar, att 21 om det kommer fram uppgifter som vi bedömer vara nya i den meningen att de föranleder oss att ändra vår bedömning, så är det självklart att vi kommer att ta hänsyn till de uppgifterna. Och om de är starka, så kommer naturligtvis förpassningsbeslutet att uppskjutas — vilket ju sker i väldigt många fall.
Herr talman! Här har det ju redan kommit fram nya uppgifter som man bör ta hänsyn till. Men i går fastnade två personer hos polisen i Göteborg, och meningen var att de skulle skickas i väg. Enligt tidningsuppgifter uppsköts förpassningen dock tills vidare. Avgörande är nu att det måste klarläggas vad som händer med dem som har kommit till Pakistan från Västtyskland. Innan man är helt säker på den saken får inte någon förpassas från Sverige!

Nr 82 Herr talman! Den fruktansvärda naturkatastrof som inträffade i stads Torsdagen den delen Tuve i Göteborg för två veckor sedan har utförligt redovisats i 15 december 1977 ord och bild i massmedia. Trots detta vågar jag påstå att ingen som inte varit på platsen fått klart för sig vilken enorm omfattning detta Om omfattningen jordskred hade. av statlig ersättning De mänskliga tragedierna i form av bortgångna familjemedlemmar och = för skador vid fysiskt och psykiskt skadade människor kan naturligtvis icke ersättas naturkatastrofen i i pengar. Jag vågar, herr talman, göra mig till talesman för riksdagens Tuve samtliga ledamöter när jag säger att vi alla hyser stor medkänsla med de drabbade tuveborna. Denna medkänsla bör dock icke bara stanna vid ord. Även om de mänskliga tragedierna, som sagt, icke kan ersättas med pengar, bör staten genom regering och riksdag tillse att ingen av de drabbade lider hågon ekonomisk förlust. Detta måste gälla såväl de direkt som de indirekt skadade. Kommunministerns klara uttalande att alla olycksdrabbade skall hållas skadeslösa genom att staten åtar sig alla ekonomiska förpliktelser som icke täcks av försäkringsbolag mottogs med stor tacksamhet och med tillit av Tuveborna. Samtidigt som jag nu tackar kommunministern för svaret på min fråga kan jag ändå inte annat än konstatera att något av eftertankens kranka blekhet har gripit honom, när han säger att regeringens avsikt är att de drabbade skall hållas skadeslösa så långt det är möjligt, ty detta är en begränsning. I min fråga krävde jag också att få veta hur man skall ersätta de indirekt skadade. Det är självklart att de människor vilkas hus och hem förstörts skall bli ersatta till 100 96. Men de människor vilkas hus bara har skadats så att de kan flytta in måste ju också få ersättning. Vidare: Hur gör vi med de människor vilkas hus är intakta men står 20-30 meter från raskanten, så att människorna av psykiska skäl icke vågar flytta in, även om geoteknikerna säger att det är ofarligt? Självfallet måste samhället ta dessa mänskliga hänsyn och se till att också de människor som av olika skäl icke vågar bo i sina hus hålls ekonomiskt skadeslösa. Hur gör vi t.ex. med specerihandlare som har blivit av med 70 96 av sitt kundunderlag, och vad gör vi med företag som helt raserats och där inga försäkringsbolag täcker kostnaderna? Det är de här frågorna som jag kräver besked om. Jag ber därför kommunministern att här i kammaren på nytt bekräfta att det löfte som gavs omedelbart efter katastrofen, nämligen att alla skall hållas ekonomiskt skadeslösa, gäller även nu. Jag tror att en sådan bekräftelse kan göra den kommande helgen något ljusare för de människor som har förlorat anhöriga, vänner, hus och hem.

Herr talman! Ja, det var just den spontana uppfattning som kommunministern gav uttryck för som Tuveborna också litade på. Nu säger kommunministern att denna naturligtvis inte var förankrad i regeringen. Men när en sådan här katastrof inträffar måste samhället till 100 96 ställa upp och även ersätta de immateriella skadorna. Det är bra att kommunministern försäkrar att vi skall pröva dessa frågor i en positiv anda, men jag tycker att kommunministern också kunde säga till de drabbade Tuveborna: Ni skall veta att regering och riksdag kommer att ersätta de ekonomiska förluster ni har lidit. Jag kommer efter denna debatt att överlämna en skrivelse till kommunministern från de drabbade i Tuve, där de i detalj preciserar alla de ekonomiska problem som de ställs inför. Tidsramen för en enkel fråga gör det inte möjligt att ta upp alla dessa detaljproblem, men det är utomordentligt väsentligt att de här människorna inte bollas mellan olika myndigheter. Det får icke heller vara så att staten övervältrar dessa kostnader på kommunen. Det måste vara en ersättningsfråga som regering och riksdag till 100 926 svarar för. Det hade varit fullständigt självklart, om det hade gällt en liten kommun, men det måste vara lika självklart när det nu råkar inträffa i en stor kommun. Jag skall inte här räkna upp alla olika typer av indirekta skador som uppstått, men jag känner till hundratalet människor som bor alldeles intill området och som nu är sjukskrivna på grund av psykiska besvär och icke vågar flytta in i sina hus, även om geoteknikerna säger att de kan bo där. I sådana fall måste samhället ta mänskliga hänsyn, och samhället måste ställa upp och hålla dessa människor skadeslösa.

Herr talman! Jag vill starkt understryka, herr kommunminister, att jag inte vill dra upp några motsättningar som inte existerar. Måhända känner jag mig mer engagerad i denna fråga än någon annan person i denna kammare, eftersom jag under nio års tid har bott i detta område och känner och lider med människorna där. Det är bra att vi har fått den här samrådsgruppen, och det är bra att företrädare för de drabbade får finnas med i den. Men trots detta kommer det att uppstå mängder av problem, och då är det viktigt bl.a. att samhället som företrädare för de drabbade ställer till förfogande ekonomisk och juridisk expertis i diskussionerna. Jag vill sluta denna debatt med att läsa upp avslutningen på en skrivelse som de drabbade genom mig kommer att överlämna till kommunministern i dag: ”Vi litar på Ditt löfte att hålla alla de olycksdrabbade skadeslösa. Efter bästa förmåga har vi försökt att precisera hur vi uppfattar löftets innebörd. Säkert kommer vi att få fram mera synpunkter. Dessa kommer vi löpande, genom våra representanter, att framföra till den samarbetskommitté som av regeringen organiserats. Ditt -—-- med glädje mottagna åtagande att ordna så, att vi och våra olyckskamrater kommer att hållas helt skadeslösa har hos våra många medlemmar utlöst stark lättnad. Det vore skönt om Du ville ytterligare stärka denna tillförlit, exempelvis genom att bekräfta Ditt åtagande direkt till oss och våra medlemmar.”

Herr talman! Riksdagen har i dag att behandla två betänkanden som handlar dels om obrutna fjällområden, dels om vattendragen i norra Svealand och Norrland. Det är nästan på dagen två år sedan riksdagen under stor enighet beslutade om hushållning med mark och vatten. Därmed lade man också grunden för en fortlöpande fysisk riksplanering. Motiven för en fysisk riksplanering är fortfarande mycket starka. I många delar av landet gör skilda intressen anspråk på att få använda 29 samma naturtillgångar. Ofta är de här tillgångarna också känsliga för miljöpåverkan. Fjällregionen är en sådan del av landet där det är motiverat av riksintressen att dra upp särskilda riktlinjer för hushållningen med mark och vatten. Dessa riktlinjer skall sedan vara till ledning för den regionala och den lokala planeringen för att utnyttja naturresurserna. De två propositioner, som riksdagen i dag har att ta ställning till, är väsentliga inslag i den fortlöpande fysiska riksplaneringen. Redan i riksdagens beslut om riktlinjer för hushållningen med mark och vatten år 1972 avgränsades preliminärt vissa s.k. väglösa vildmarksområden, som t. v. borde undantas från allt tyngre exploatering, såsom vägbyggande och vattenkraftsutbyggnad. Den proposition och det betänkande som vi nu behandlar och som riksdagen skall ta ställning till har naturligtvis förberetts genom ett omfattande utredningsarbete. Resultatet av det arbetet och remissynpunkterna visar att riksdagens bedömningar av det angelägna i att bevara stora delar av vår fjällvärld, där farhågorna för vissa typer av exploatering har visat sig, varit väl grundade. En grundläggande utgångspunkt för den fysiska riksplaneringen är den ekologiska grundsynens tillämpning i planeringen och beslutsfattandet på alla samhällsnivåer. Ett första steg mot målsättningen att få ett ekologiskt tänkesätt förankrat i det centrala planeringsavgörandet togs ju genom beslutet om riktlinjer för hushållning med mark och vatten år 1972 - för fem år sedan alltså. Jag anser att den nu framlagda propositionen är uttryck för en strävan att ytterligare befästa det ekologiska betraktelsesättet vid samhällsplaneringen. Huvudprincipen vid utformningen av förslaget har varit att man skall vara restriktiv när det gäller ingrepp i hittills opåverkade naturmiljöer. Den svenska fjällregionen utgör ju det sista området av en förhållandevis orörd fjällnatur av denna storleksordning i Europa. Det är därför av mycket stort intresse som rekreationskälla, inte bara för Sveriges folk. För att fjällen skall kunna bibehålla sin ställning i detta avseende krävs emellertid att fjällregionen inte styckas upp med vägbyggen och större anläggningar för turism. En kontrollerad utveckling av fritidsbebyggelsen är sålunda nödvändig, liksom man måste ha en restriktiv inställning både till gruvdrift och till ett intensivt skogsbruk. Men den svenska fjällregionen är inte bara av stort värde som rekreationsområde, utan den är också en tillflyktsort för åtskilliga sällsynta och ibland utrotningshotade djurarter. Det är därför, som jag ser det, ett riksintresse att dessa djurarter också garanteras en fortsatt existens i vårt land. Till detta kommer de botaniska och geologiska kvaliteterna i fjällregionen, vilka också behöver respekteras. Naturvårdsverkets pågående fjällutredning kommer att ge underlag för ytterligare preciseringar av hur bl.a. de obrutna fjällområdena skall disponeras från naturvårdens och friluftslivets synpunkt. F. ö. torde inte enbart friluftslivet och naturvården vara betjänta av att fjällregionen i största möjliga utsträckning behålls orörd av hänsyn till bl.a. pågående inventeringar. Även andra samhällsintressen — t.ex. Nr 52 bergsbruket, rennäringen och Kulturminnesvården — har anmält intresse Torsdagen den av att kunna inventera fjällregionens tillgångar utifrån sina resp. utgångs 15 december 1977 punkter. Jag skulle så vilja kommentera en del av de synpunkter som har fram = Den fysiska kommit i samband med att förslaget om riktlinjer för de s.k. obrutna = riksplaneringen för fjällområdena presenterades. vissa s.k. obrutna Vi kan inte ”bygga ett Åre” i var och en av de 15 fjällkommunerna = fjällområden - av flera skäl. Ett av dessa skäl är förstås att det skulle strida mot själva idén med den fysiska riksplaneringen, som ju syftar till en hushållning med naturresurserna och till att olika samhällsintressen tillgodoses. En satsning på tung turism i varenda fjällkommun skulle obevekligen gå ut över andra berättigade samhällsintressen, t.ex. rennäringen och naturvården. Rimligen bör därför större samhälleliga satsningar på turismen styras till de områden i fjällregionen som är minst känsliga för påverkan på naturmiljön. Beträffande gruvdrift och annan mineralutvinning vill jag säga följande. Fjälltrakternas malmer och mineraltillgångar har stor betydelse för de närmast berörda bygdernas ekonomiska utveckling, men de har också stor betydelse för den allmänna ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det är mot bakgrund härav angeläget att utvecklingsmöjligheterna för vårt lands gruvnäring blir goda. Inom de nu aktuella områdena finns ett stort antal gruvrättigheter, såväl statligt ägda som privata, i form av inmutningar och utmål samt även koncessioner. Därtill kommer vissa statsgruvefält som berör områdena. Det är vidare välkänt att det inom områden, där man funnit brytningsvärda mineralfyndigheter, ofta finns ytterligare fyndigheter. Fjällkedjans innehåll av mineral är dessutom ofullständigt känt. Omkring de platser där mineralutvinning i dag pågår bedrivs ett omfattande prospekteringsarbete, som har resulterat i upptäckt av en ny fyndighet i anslutning till en av de nyss nämnda gruvorna. Inom de föreslagna obrutna fjällområdena pågår eller planeras därjämte prospekteringsverksamhet utan direkt anknytning till nu bedriven utvinning. Det kan således inte uteslutas att starka önskemål om brytning kan komma att föras fram. Det står också klart att prospektering är en både tidsoch kostnadskrävande verksamhet som måste bedrivas med en långsiktig inriktning och med rimliga utsikter att leda fram till lönsam gruvdrift. Å andra sidan är de nu aktuella områdena de mest svårtillgängliga i landet. Dessa förhållanden utgör naturligtvis i sig själva ett visst hinder för både prospektering och gruvdrift. De relativt ogynnsamma förutsättningarna för gruvverksamhet i obrutna fjällområden är emellertid enligt min mening inte nog för att garantera det skydd som behövs för dessa områden. Bevarandeintressena inom dessa områden får anses väga tungt också i förhållande till betydande ekonomiska vinster av en exploatering. Gruvdrift bör tillåtas inkräkta på skyddet av obrutna fjällområden endast om mycket starka samhälls 31 intressen talar för detta. Jag vill naturligtvis inte utesluta att det kan uppstå situationer när en från samhällets synpunkt mycket angelägen gruvdrift bör kunna medges inom ett obrutet fjällområde. En förutsättning för detta bör vara att brytningen kan genomföras på ett sådant sätt att områdets tillgänglighet inte ökar väsentligt och att skadan från naturvårdssynpunkt blir så liten som möjligt. Om dessa förutsättningar föreligger bör regeringen kunna ge tillstånd till gruvdrift inom obrutet fjällområde. Ett eventuellt sådant tillstånd bör givetvis förenas med de föreskrifter som behövs för områdets karaktär. När det gäller prospektering anser jag att sådan även i fortsättningen bör kunna bedrivas inom huvuddelen av de obrutna fjällområdena under förutsättning att den sker på ett sådant sätt att skador på naturvärden undviks. Det har uttalats oro för att en alltför stor restriktivitet mot gruvbrytning leder till att prospekteringen nästan upphör i fjällområdet. Ett starkare skydd av fjällvärldens natur måste naturligtvis alltid innebära att risktagandet i samband med prospektering ökar. Det är därför sannolikt att prospekteringen i ökad utsträckning kommer att inriktas på andra områden än de föreslagna obrutna fjällområdena. Jag finner det emellertid angeläget att en viss fortsatt och fördjupad geologisk kartläggning och prospektering sker även i de nu avsedda delarna av den svenska fjällkedjan. Skulle prospekteringen i fjällvärlden sjunka till en oacceptabelt låg nivå, bör åtgärder för att åstadkomma ytterligare undersökningsinsatser övervägas. Den mineralpolitiska utredningen skall få i uppdrag att överväga och komma med förslag till hur riktlinjerna för obrutna fjällområden skall kunna förenas med en från samhällets synpunkt önskad nivå på prospekteringsinsatserna. När det gäller vägbyggen i fjällregionen vill jag bara framhålla att regeringens förslag i detta avseende har sin bakgrund i den oro som man hyser på många håll för utvecklingen i fjällvärlden med den allt snabbare uppstyckningen av fjällregionen via olika vägprojekt. En sådan uppstyckning är till förfång för bl.a. djurliv, renskötsel och fjällvandringsturism. Ca 1500 km? skog av intresse för skogsbruket berörs av förslaget om obrutna fjällområden. Det innebär 6-7 ” av all produktiv skogsmark i landet. Därmed är inte sagt att aktivt skogsbruk bedrivs inom de små områdena skogsmark. I den mån som det finns barrskog inom dessa områden är det i huvudsak fråga om svårföryngrad skog, och man kan utgå från att den i stor utsträckning är urskogsartad. Barrurskog är som bekant en naturtyp som det blir allt mindre av i vårt land. Förslaget till obrutna fjällområden ger en möjlighet att hinna kartlägga områdenas urskogsförekomster och slå vakt om de värdefullaste avsnitten innan beslut om en exploatering fattas. Nuvarande kunskaper om skogsföryngring medger heller inte något intensivt skogsbruk inom stora delar av de obrutna fjällområdena. Något sådant skogsbruk torde därför i regel inte komma i fråga i dessa områden. Inom vissa delar av de föreslagna områdena, där de biologiska förhål = Nr 52 landena inte är begränsade, bör emellertid ett visst skogsbruk kunna Torsdagen den bedrivas. I anslutning till yttergränserna för ett par områden, där för 15 december 1977 hållandena är sådana att skogsåterväxten inte äventyras, bör avverkning kunna medges i viss utsträckning i syfte att säkra råvarutillförseln för — Den fysiska mindre skogsindustrier som har betydelse för sysselsättningen i det norr = riksplaneringen för ländska inlandet. Vidare bör markägare, som har hela eller större delen = vissa s.k. obrutna av sitt skogsinnehav inom områdena, kunna få bedriva skogsbruk inom = fjällområden områdena. I dessa fall bör dock särskild hänsyn tas till önskemålet att bevara områdenas karaktär. Jag är emellertid inte beredd att förorda att detaljerade riktlinjer beträffande skogsbruk i de obrutna fjällområdena läggs fast nu. En sådan ytterligare reglering bör enligt min mening grundas på mer ingående studier. Regleringen bör successivt ske i takt med att erforderligt bedömningsunderlag tas fram och då som en del i naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete med att skydda fjällvärldens naturområden. Herr talman! Låt mig till sist uttrycka min glädje över att det trots att det finns så många motstående intressen vad gäller att utnyttja vår fjällvärld ändå går att finna lösningar som det finns bred enighet om, både i fråga om huvudprinciper och, hoppas jag, i fråga om det slutliga sakinnehållet.

Herr talman! Om statsrådet hade glömt kvar sitt manuskript kunde jag ha använt det som underlag för vad jag skulle vilja säga som en allmän beskrivning av riksplanearbetet, dess intentioner och dess ärenden. På den punkten kan jag inte göra det bättre än statsrådet. Jag tycker det var en alldeles korrekt beskrivning, och det besparar ju också kammaren tid. Jag vill bara göra en liten utvidgning i frågan och det gäller tiden före de här fem åren som statsrådet talade om sedan riksdagen tog ställning. Detta har också en förhistoria, och det är viktigt att även den kommer med i bilden. För tio år sedan fördes tanken på riksplanering först fram i realiserbara förslag. Det var dåvarande kommunikationsministern — han hette Olof Palme — som med anledning av den oerhörda konkurrens om våra naturtillgångar man såg framför sig ville att vi skulle planera vårt lands resurser av mark och vatten, för att inte svaga intressen skulle bli åsidosatta. Det var västkusten som var i blickfånget då, och jag tror t.o.m. att det var i Helsingborg han tog upp de här sakerna för första gången. Sedan igångsattes arbetet på hur man skulle gå till väga för att få till stånd en riksplanering. Det som hände på västkusten då kanske i dag verkar litet lustigt. Men då var ju västkusten attraktiv, för där fanns djuphamnsmöjligheter. Vad vi än sysslade med på den tiden, så skulle allting fraktas på båtar till vårt land. Man drömde om att det skulle finnas oljeraffinaderier vid varje fjord efter hela bohuslänska kusten. Å andra sidan — för att ta 33 den andra ytterligheten — minns jag att man såg framför sig att våra gruvor skulle sina och att järnbruken skulle bli ödelagda i Bergslagen och på andra ställen. Man var ängslig för järnbrukens framtid och sade att de borde ligga vid kusten eftersom det skulle bli nödvändigt att importera malm. Man ville bevara järnbrukstraditionen och då ville man förlägga järnbruken till kusten. I det läget var, tack och lov, fackförbunden på alerten. De observerade den här egendomliga tanken som fanns med i diskussionen och stoppade de idéerna. Konkurrensen om Bohuslän var således kolossalt intensiv då — vi som är därifrån vet ju att det nu finns ytterst litet kvar av naturresurser att bevara. Olof Palme, som då var kommunikationsminister, tog som sagt initiativ till en riksplanering. Fem år senare fick riksdagen frågan för konfirmation genom att ta ställning i själva sakfrågan. Det vi nu har att behandla är de riktlinjer för riksplaneringen som har anknytning till geografiska områden. Vi har tidigare klarat problemen med den obrutna kusten, men nu har vi alltså de obrutna fjällområdena och deras problem. Därefter skall vi behandla de ”brutna älvarna” — så får man nästan kalla dem, eftersom väldigt stora genombrott redan är gjorda här. Det är nu fråga om våra älvdalar, som är hotade genom exploateringen av det vatten som flyter i älvarna. När vi nu skall ta ställning till frågan om våra fjällområden tycker jag att det är väldigt viktigt att vi ser detta realistiskt. Frågan om fjällområdena är unik från många synpunkter, bl.a. riksplaneringssynpunkt. De tillgångar som finns i form av naturvärden är nämligen odiskutabla. Vi vet hur människor upplever vildmarkens karaktär och de djurarter och den växtlighet som finns där. Bevarandevärdena är väl dokumenterade såväl i verkligheten som i skrifter. På den punkten råder inga tvivel. Men så har vi det motstridiga intresset. Det tar sig uttryck i två saker: gruvbrytning och hård turism. Vari problemen ligger för det senare kan man föreställa sig, men gruvbrytningens framtid vet vi väldigt litet om. Vi vet inte vilka resurser som finns under den underbara marken och växtligheten uppe i norr. Då växer fantasin hos oss; vi tänker oss att där finns dolda resurser som kan exploateras för olika ändamål. I det sammanhanget vill jag åberopa mina erfarenheter från den intensiva debatten om riksplaneringen när det gällde Bohuslän som jag var engagerad i. Det är här intressant att notera befolkningens reaktion mot riksplaneringen. Bohuslänningarna tyckte att det var deras kuster och deras vatten som vi andra lade oss i. Göteborgarna räknas ju inte som bohuslänningar när det gäller sommarvistelsen i Bohuslän — på vintern är vi accepterade, men på sommaren betraktas vi som något slags fint folk som kommer och turistar. Befolkningens reaktion var som sagt hård och intensiv, och inställningen är fortfarande densamma. Samma sak gäller för fjällområdena uppe i Norrland. Befolkningen där betraktar dem som sina. Just i dagarna ser de dessutom sin framtid hotad från sysselsättningssynpunkt. De tycker då att om vi lägger oss i frågor som rör deras områden, då bör vi ha litet bättre på fötterna än vi har. — Nr 52 Jag tror därför att det är viktigt, inte minst från riksplanesynpunkt, Torsdagen den att vi får våra tankar accepterade av de människor som så att säga till 15 december 1977 vardags är fysiskt närmast berörda. Det kan vi bara åstadkomma genom kunskaper. Därför är frågan om prospekteringsmöjligheterna kolossalt — Den fysiska viktig. Vi måste snabbt få till stånd en inventering, så att vi vet vilka = riksplaneringen för möjligheter som finns för befolkningen här uppe. Vi måste alltså ta reda = vissa s.k. obrutna på vilka möjligheter som finns att exploatera, och vi måste fråga oss = fjällområden om en exploatering är realistisk för framtiden där uppe och om den ger jobb åt människorna. Frågorna kring det andra, motstridiga intresset måste vi klarlägga så långt vi kan. Mot den bakgrunden är det med stor oro man läser propositionens formulering på den punkten: ”Skulle prospekteringen i fjällvärlden sjunka till en oacceptabelt låg nivå bör åtgärder för att åstadkomma ytterligare undersökningsinsatser vidtagas.” Vi skall inte vänta på det. Vi skall inte sitta här och se hur prospekteringen sjunker till en oacceptabel nivå. Det är lätt att räkna ut att varken statliga institutioner eller privata företag kommer att prospektera - eftersom det kostar pengar — om de inte vet att det finns möjligheter att få bryta fyndigheterna. Innan de satsar pengar vill de ha klart för sig att det finns en realistisk möjlighet till brytning. Vi skall alltså inte förvänta oss att enskilda gör sådana insatser i någon större omfattning —- de vill ha avkastning av sina insatser. Därför måste vi, som kräver att området skall vara orört, tillsammans, kollektivt över staten, satsa pengar på att det görs en analys av de resurser som finns där uppe. Det kan inte ske i annan form än genom att staten påtar sig ett ansvar för det och gör det rejält. Vår reservation tillgodoser ett behov, dels när det gäller den framtida sysselsättningen för människorna som bor där uppe, dels när det gäller att förankra riksplanetanken hos befolkningen och få den realiserad. När det gäller turismen föreligger också motstridiga intressen. De här områdena skall alltså vara vildmarksområden, som det hette först. Då kallades de väglösa vildmarksområden, vill jag minnas — nu heter det obrutna fjällområden. Det är det unika djurlivet och den unika växtligheten där som vi vill bevara. Men den är ointressant om den är isolerad från oss, inte har någon effekt i någon form på oss: för ögat, för stämningar och känslor, för andningsorgan och allt vad det kan vara som den orörda naturen kan vara till glädje för. Vi måste alltså kunna komma in i vildmarksområdena. Frågan är då: Hur långt skall turismen få sträcka sig? Folk som bor där uppe vill kanske ha en hårdare exploatering från turistsynpunkt än vi. Men då förstör vi vildmarksområdena, då finns det inte längre någon vildmark att beskåda. Man måste göra klart för sig att vill man kunna uppleva vildmarken, måste man acceptera vildmarkens krav på oss människor. Den här konflikten är besvärlig och svårhanterlig, och det verkar ologiskt när man talar om den i en diskussion. 35 Jag tror att det är viktigt att vi gör klart för oss hur det här verkar i praktiken. Vi har haft några sådana konkreta problem att ta ställning till i utskottet. På dessa punkter har vi haft intensiva och känsloladdade diskussioner som kan sammanfattas kring två ortsnamn: Ammarnäs och Ritsem. Ammarnäs är ett vägprojekt som föreslagits för att tillgodose turistintresset kring Vindelälven. På den punkten har statsrådet sagt att frågan inte är tillräckligt klarlagd. Den skall utredas ytterligare innan man tar ställning till om vägen Fjällnäs-Ammarnäs skall få byggas — det är nämligen därom det råder diskussion. Detta tycker vi är bra. Vi tycker alla att vi bör veta mer om det. Vi borde ha dåligt samvete när det gäller Vindelälven. Vi har satt stopp för utbyggnad av älven och därmed för arbetsmöjligheter åt befolkningen kring älven. Vi har sagt att det är ett turistintresse att älven vårdas, och det har då uppstått förväntningar på att samhället skall vidta andra åtgärder. Där är vi tyvärr inte effektiva. Det här ingår i diskussionen, huruvida man genom vägprojektet kan förbättra turistmöjligheterna och ge folk möjligheter att komma dit och samtidigt åstadkomma de arbetsmöjligheter för befolkningen som behövs. Det kanske är felaktigt att lösa problemen på det sättet — det vet inte jag i dag, och det vet väl inte ni andra heller. Detta skall alltså utredas. Jag är glad över att vi i utskottet är eniga om att riksdagen på nytt skall ta upp frågan — den borde beröra varje enskild riksdagsman. Vi skall ju vara konsekventa i vårt agerande när vi tar ställning i olika frågor och följa upp konsekvenserna av våra beslut. Därför är det viktigt att vi får tillbaka ärendet, inte bara om föredragande statsrådet tycker att det skall byggas en väg — då måste statsrådet återkomma till riksdagen, för området får inte brytas utan riksdagens medgivande — utan även om vederbörande anser att det inte skall byggas någon väg. Därmed får riksdagen också pröva skälen för att inget vägbygge skall startas där uppe. Om detta är vi ense. Det här är väldigt viktigt, och jag är glad över att utskottet på denna punkt har släppt av på prestigen för att kunna göra justeringar i propositionen. Regeringsbildningens karaktär gör det numera svårt för oss att behandla frågor sakligt och utan sneglande på partitaktiska hänsyn, vilket vi tidigare flitigt gjorde. Ritsem är beteckningen på ett annat komplicerat område. Där gränsar två obrutna områden till varandra, Sarek-Piteå och Kebnekaise. Där har det hänt och där händer det mycket av väldigt skiftande karaktär, och en del drömmer om vad som skulle kunna hända där. I utskottet fann vi det klokast att låta frågan vara öppen. Jag skall inte fördjupa mig i den —- även om jag är bekant med frågans innehåll är jag inte så bevandrad i ortsnamnen, och därför är jag rädd för att jag inte kan vara tillräckligt saklig. Jag skall därför avstå från att fördjupa mig i vilka svårigheterna är — det framgår f. ö. av handlingarna. Vi har lyft ut allt som kan sorteras in under rubriken Ritsem. Vi är eniga om att frågan skall belysas ingående. Inom utskottet har vi berett oss på att göra en fjällvandring och ett Nr 52 besök efter älven för att se vad vi tycker om det som vi bara har sett Torsdagen den på papper. Vi hoppas att det nästa år skall bli möjligt för oss att djuploda 15 december 1977 detta problem. Jag är glad över att vi på den punkten har nått enighet i utskottet. Den fysiska Den sista frågan som jag vill säga några ord om är hur man skall = riksplaneringen för finna lagliga former för att förverkliga riksplaneintentionerna, i detta = vissa s.k. obrutna fall speciellt planerna för gruvprospektering och gruvhantering. Det är — fjällområden en väldig massa lagar — jag tror det är tio elva stycken — som vi måste använda oss av när det gäller riksplaneringen. De har inte kommit till efter det att arbetet med riksplanen har påbörjats utan de har funnits tidigare, och de tjänar dåligt riksplanens intentioner och krav på lagstiftning. De lagar beträffande gruvhanteringen som statsrådet berör är gruvlagen och byggnadslagen. Jag känner inte riktigt igen civilutskottets förutvarande ordförandes saklighet och vederhäftighet när hon nu talar om hur dessa lagar bör kunna fungera. Men det är många om buden —- även om ett namn står under en proposition är jag medveten om att det är många som har varit med om att bestämma innehållet. Detta är ingen partiskiljande fråga. Om ni tittar efter finner ni att det bara är ett namn under motionen, och skälet är just att det inte är en partibunden fråga. Vi hade exakt samma krav för några år sedan i en motion av dåvarande ordföranden och Sven Eric Åkerfeldt. Då hade vi den goda arbetsmetoden i civilutskottet att vi ställde upp på det som vi tyckte var riktigt. Vi var eniga om att frågan borde lösas. Men den är olöst och kommer tydligen att vara det rätt länge. Det var orsaken till att jag nu väckte en motion. Tyvärr hade jag inte samma charm som vår dåvarande ordförande hade och som gjorde att vi följde henne den gången. Bakom mig har enbart mina egna partivänner ställt upp. Nu vet jag att detta inte är en fråga som vi är oeniga om i sak, men på grund av regeringens sammansättning spelar prestigen här en stor roll och gör det omöjligt att få samma ställningstagande i dag som då. Alla vet att de ändringar i lagstiftningen som behövs kommer att dröja länge. Man hänvisar till att en byggnadslagstiftning skall lösa denna fråga, men det ligger långt in i framtiden. Även om jag numera inte har tillgång till handlingar från departementet vet jag från interpellationsdebatter att de handlingar som berör byggnadslagstiftningen inte har ett enda ord, mer än rubriken, om begreppet riksplanen. Det är andra ting man sysslar med. Och av de debatter vi haft här i kammaren i frågan har jag fått uppfattningen att det så att säga är i andra ändan man arbetar med att förändra byggnadslagstiftningen. Frågan om byggnadslagstiftningens följsamhet gentemot riksplanens intentioner ligger i en oviss framtid — ja, det gör hela frågan. Därför är det viktigt att vi rycker ut den här saken och gör en översyn så att lagstiftningen får en sådan utformning att det ges instrument för vad vi tycker och vad vi vill göra. 3 Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1-3 vid civilutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Jag vill först kommentera Per Bergmans inlägg. Han gjorde skillnad mellan göteborgare sommartid och vintertid. Vi som bor i de områden som regleras av vissa principer i den fysiska riksplaneringen försöker få svenska folket, inkl. göteborgarna, att förstå att det går att kombinera, att utnyttja vissa delar för verksamhet och ändå ha en mycket allvarligt syftande planering för att skydda de värden som finns — och vi har mycket värdefullt att skydda och bevara i Bohuslän. Bostadsministern har kommenterat förslaget i dess huvuddrag. Jag skall därför i mitt inlägg ägna mig åt att ge några synpunkter på reservationerna och utskottsbehandlingen i övrigt. Men innan jag går in på de direkta yrkandena tänkte jag säga några ord om helhetsbilden. När man hör Per Bergman kan man kanske få intrycket att utskottets majoritet och reservanterna står för några principiellt motsatta åsikter — det finns ju reservationer fogade vid betänkandet. Men så är det inte alls. Propositionen följer upp principer som vi varit överens om tidigare. Och Per Bergman anslöt sig i viss mån till den beskrivning som bostadsministern gjorde. Utskottet är enhälligt när det godkänner formuleringarna av riktlinjerna i propositionen på varenda punkt. Utskottet är lika enhälligt när det formulerar sina förslag i avgränsningsfrågorna. Förslagen i vårt betänkande avviker formellt på ett par punkter från propositionen, men det innebär inte på någon punkt att utskottet tar avstånd från propositionen. Avvikelserna rör behandlingstekniken och lämnar över till regeringen att fortsätta arbetet med preciseringarna. Med tanke på den ingående behandling vi haft kan det nämnas att länsstyrelserna har en viktig uppgift att i det fortsatta arbetet när det gäller den rent geografiska avgränsningen framföra de regionala synpunkterna på hur utformningen skall ske inom riktlinjernas ram. Vad är det då reservanterna vill att riksdagen skall besluta? Vad är det som skiljer reservanterna från majoriteten? Mitt eget allmänna intryck är att man känt ett tvång att avvika på något sätt så att det inte ser ut som om man helt godtar ett regeringsförslag. Man menar kanske att det på det sättet är enklare att i en framtida debatt sitta på två stolar om det skulle vara politiskt önskvärt. De formellt ställda yrkandena — och det är ju dem som vi skall votera om — innehåller inte särskilt mycket realpolitik. I reservationen 1 vill man ha ett uttalande om att riksdagen och inte regeringen skall fatta beslut som ändrar intentionerna. Det är väl närmast självklart, och ingen har heller bestritt det. Konstruktionen är ju den att riksdagen lägger fast riktlinjer som ger regeringen vissa marginaler att handla inom — och det är för att vi inte skall behöva få ett riksdagsärende av varenda praktisk fråga. Är det någon som kräver att få gå längre än vad riktlinjerna tillåter så är det endast riksdagen som kan — Nr 52 besluta. Torsdagen den En teori om vad reservanterna egentligen vill skulle kunna vara att 15 december 1977 man tycker att riktlinjerna är för vida så att regeringen får för stor marginal att handla inom. Men nu är riktlinjerna sakligt sett restriktiva, och Den fysiska reservanterna har till yttermera visso godkänt dem. Hela resonemanget = riksplaneringen för blir då något akademiskt. Utskottsmajoriteten ansåg att motionen var vissa s.k. obrutna tillgodosedd på den här punkten redan genom propositionen. Jag tycker = fjällområden fortfarande att reservanternas krav är helt tillgodosedda och att ett bifall till reservationen inte skulle få andra än förvirrande effekter för tillämparna. I reservationen 2 föreslås att riksdagen skall göra ett uttalande om att staten tar på sig ansvaret för att i första hand få fram ett bättre översiktligt underlag beträffande malmer och mineraler. I grundfrågan är vi ju också på den här punkten ense. Det är självklart att vi måste förbättra underlaget — ingen har bestritt det — och det är av naturliga skäl lika självklart att staten får gå in och göra det som inte görs på annat håll. Vad är det då för principiell skillnad mellan majoriteten och reservanterna? Tydligen anser reservanterna att mineralpolitiska utredningen inte skall undersöka möjliga praktiska handlingslinjer utan att det skall göras i regeringens kansli. Jag kanske vågar fråga vad reservanterna har emot landshövding Frithiofson som leder utredningsarbetet. Regeringen får väl tacka för det förtroende som reservanterna i stället vill ge den, men jag kan inte inse att de här alternativa metoderna röjer några större sakliga motsättningar. Det är obestritt att utredningen genom sitt pågående arbete har goda förutsättningar för att komma fram till ett förslag utan onödig väntan. Också här blir slutsatsen att reservationen bara är en markering för att visa att man på en speciell punkt är aktiv och intresserad. Reservationen 3 innehåller två delar. I den första delen försöker reservanterna sig på tolkningar av gruvlagen och byggnadslagen. Det är flera intressanta synpunkter på detta. Jag kan i alla fall inte hitta någon anledning att nu i sak diskutera dessa juridiska finesser. Därmed inget ont om att man kan ha olika åsikter, men här leder ju resonemanget inte fram till någonting reellt. Man utgår från bedömningar som bostadsministern redovisar i propositionen men som regeringen inte begär att riksdagen skall godkänna. Sedan förs det ett resonemang som skall visa att det finns tveksamheter i lagtolkningarna, men som inte innehåller något direkt påstående om att redovisningen i propositionen är felaktig. Allting mynnar ut i att riksdagen skall uttala den oerhörda självklarheten att gällande lagar gäller. Vad är den praktiska effekten av ett sådant uttalande? Den andra delen i reservationen 3 handlar om samordningen mellan gruvlagen och byggnadslagen. Här är vi helt sams om utgångsläget: det behövs en översyn på den punkten. Det tyckte riksdagen redan 1974 och begärde denna översyn. Den förra regeringen gjorde ingenting åt 39 saken. Vi har nu fått veta att man gör den begärda översynen i samband med bygglagarbetet i den nya regeringen. Men reservanterna vill i alla fall förnya riksdagens begäran. Eftersom ett beslut redan fattats, verkar det inte meningsfullt med ytterligare en sådan framställning. Jag tror att Per Bergman och jag är överens om att detta inte är ett problem som är särskilt lätt att knäcka. Det återstår att ta ställning till vilken lag som skall gälla över den andra. Till slut vill jag bara göra några korta kommentarer till utskottets enhälliga beslut i avgränsningsfrågornaa när det gäller områdena Sarek-Pite och Kebnekaise. När utskottet här föreslår att riksdagen t. v. skall godta förslag utan någon korridor till Ritsem, så innebär det inte att vi i sak tagit ställning mot propositionen. Utskottet har emellertid genom de motioner som väckts kommit i en beslutssits, där vi inte ansett oss ha formella och reella möjligheter att göra en riktig sakprövning. Vi har därför begärt ett sådant beslutsunderlag från regeringen.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
Herr talman! Jag skall inte heller ge mig in på en diskussion om de juridiska finesser i lagstiftningen som skall vara instrument för att få intentionerna fullföljda. Men det förhållandet att både majoriteten och reservanterna har sagt, liksom utskottet tidigare har gjort, att det här är frågor som bör göras till föremål för översyn, är ju ett besked om att nu gällande lagstiftning inte fungerar bra. Reservationen är ett uttryck för detta. Sedan kan man diskutera vilken regering som är mest handlingskraftig i den här frågan. Jag kan väl säga som jag sade i utskottet, att varken den gamla eller den nya regeringen har tagit i frågan, men det är fel att säga att den gamla inte gjorde någonting. Den gamla regeringen förde i varje fall upp en rubrik i promemorian och visade att det fanns ett problem som borde diskuteras. Nu väntar vi alltså på att det skall bli litet text under rubriken så att vi får någonting att diskutera, men vi kan kanske återkomma till det en annan gång. Kjell Mattsson försöker ge sken av att det inte är någon väsentlig skillnad mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Det är en mycket stor skillnad beträffande prospekteringen. Jag citerade propositionen förut, och jag skall göra det på nytt: ”Skulle prospekteringen i fjällvärlden sjunka till en oacceptabelt låg nivå bör åtgärder för att åstadkomma ytterligare undersökningsinsatser övervägas.” Vi vet att prospekteringen kommer att minska, och därför vill vi att man nu skall påta sig ett ansvar för att det kommer fram kunskaper om det motstridiga intresset. Det är inte därför att vi eventuellt kan komma att sitta på två stolar, som Nr 52 Kjell Mattsson sade, som den reservationen kommit till. Torsdagen den Men Kjell Mattsson sitter på tre stolar i dag. I en sådan situation 15 december 1977 är det naturligtvis väldigt bekymmersamt att räkna ut var man skall placera sig — man byter stol rätt ofta och vet ibland kanske inte var — Den fysiska
Herr talman! Låt mig först säga vad beträffar gruvlagen och byggnadslagen att jag uttryckte förståelse för att det verkligen är ett svårt problem. Riksdagen har alltså på civilutskottets förslag tidigare begärt en översyn, och vi noterar att bygglagarbetet pågår.

Den är ju av avgörande betydelse för möjligheterna att få en riktig utformning i fortsättningen av skyddet för våra fjällområden.
Herr talman! Vad Kjell Mattsson nu säger och vad han har sagt tidigare beträffande lagstiftningen tar jag som ett tecken på att jag bör återkomma i den frågan. Jag skall då försöka finna former som gör att det blir lättare att acceptera de tankegångar som vi egentligen är överens om, så att det händer någonting effektivt i det stycket. Det utredningsuppdrag som har givits tycker vi är fullständigt onödigt. Alla har väl så pass mycket fantasi att de kan föreställa sig att prospekteringsverksamheten kommer att minska, och alla vet att vi har instrument för att göra undersökningar. Det behövs pengar och vilja —- kunskaper har vi tillräckligt av.

Herr talman! Bakgrunden till den proposition som vi nu debatterar och innehållet i propositionen och i utskottsbetänkandet tänker jag inte gå in på. Jag avser bara göra några allmänna kommentarer. Det som framkommit i den allmänna debatten kring denna proposition 41 har varit en aning förvirrat ibland. Det har uttalats att vissa intressen mer eller mindre sopats undan och inte blivit representerade i arbetet på att få fram riktlinjer för dessa 14 orörda fjällområden. Av denna anledning tycker jag man bör studera en del av de argument som förts fram. Min uppfattning är att propositionen väl avväger de olika intressen som är aktuella i den här frågan. Å ena sidan har vi bevarandeintressena. Det gäller att skydda de delar av landet som har mycket stora värden för oss allihop och som verkligen är av riksintresse. Å andra sidan finns det intressen regionalt och lokalt, men även riksintressen när det gäller samhällsekonomiska frågor. Vi vet inte vad vi egentligen har för resurser som nu är dolda och okända i dessa områden. Den principiella uppläggningen av denna proposition är ju ingen nyhet. Tidigare beslut som fattats av riksdagen har följts upp, och man går egentligen bara vidare på en redan utstakad väg. Men ju mer man arbetar fram riktlinjer för de olika verksamheterna i dessa områden av landet, ju mer möter man naturligtvis kontroversiella frågor. Två av dessa har mest varit uppe i debatten. Det framgår också av flera motioner. Den ena gäller brytningen av malmer och mineral, och den andra gäller skogsbruket. Det är naturligt att dessa båda finns med i debatten så intensivt, eftersom de är så värdefulla och avgörande för vår samhällsekonomi och vårt samhällsliv. Vad gäller brytning av malmer och mineral är det måhända stora okända tillgångar som man naturligtvis inte skall riskera att för alltid lägga en död hand över. Det har heller inte varit avsikten med detta arbete. Det ställs upp vissa kriterier i propositionen, som utskottet instämmer i, för att man skall kunna utnyttja eventuella mineraloch malmtillgångar. Det uttalas självklart att det skall vara starka samhällsintressen för att en sådan brytning skall komma till stånd. Det uttalas att om tillgängligheten väsentligt ökar i ett fjällområde och det blir en stor skada ur naturvårdssynpunkt, blir det fråga om att ändra gränserna för fjällområdena. Då behövs det ett riksdagsbeslut. I annat fall har regeringen möjlighet att fatta beslut om att starta en brytning. Även uttalandena om behov av prospektering och hur den skall gå till tycker jag visar att man gjort en bra avvägning mellan de olika intressena. Man har starkt hävdat bevarandeintressena, men har ändå inte stängt dörren för att utnyttja stora samhälleliga tillgångar. När det gäller skogsbruket är det, som statsrådet uttalade, fråga om 6-7 "/« av all produktiv skogsmark. De studier som utförts beträffande skogsbruket visar att man är inriktad på att se till att ett intensivt skogsbruk inte bör komma till stånd i dessa områden. Men även på denna punkt har propositionen uttalat — och det följer utskottet upp — att det inte är fråga om några detaljerade riktlinjer nu. Här som på många andra områden i riksplanearbetet fortsätter man för att få fram detaljerade anvisningar och riktlinjer. Man avvaktar naturvårdsverkets och länsstyrel sernas arbete även på detta område. Nr 52 Efter dessa korta kommentarer om de här mycket viktiga frågorna Torsdagen den vill jag sammanfattningsvis säga, att jag tycker propositionen gör en vettig 15 december 1977 avvägning mellan de olika intressena. Man har inte fastnat i en låst situation mellan olika kontroversiella frågor, utan där det alltjämt återstår Den fysiska frågetecken går man på den linjen att ta fram mera material och få ett — riksplaneringen för fastare underlag för kommande beslut. Allt tyder på att man också i = vissa s.k. obrutna det fortsatta arbetet kommer att lyckas när det gäller att ta rimlig hänsyn = fjällområden till de skilda intressena. Och även om denna fråga naturligtvis i första hand skall behandlas med utgångspunkt i bevarandeintressena kommer också de samhällsekonomiska och regionala intressena att framöver ha stor betydelse för de avgörande besluten. Så till sist en liten kommentar till vad Per Bergman sade om reservationen 3 i utskottets betänkande, vilken handlar om reglering av prospektering och gruvbrytning. Jag tycker det är angeläget att framhålla, att det är ett starkt behov att man gör en uppföljning av riktlinjerna, så att man får en fastare reglering av hur man skall handskas med frågan om avvägningen mellan gruvintressena och planoch skyddsintressena. Men också rättssäkerhetssynpunkterna är mycket viktiga i sammanhanget. Som vi moderater har uttalat under hela riksplanearbetet är det angeläget att inblandade kommuner och enskilda medborgare är väl medvetna om vad det är för regler som gäller på detta område samt att det i det långa loppet inte är till fyllest att bara ha allmänt uttalade riktlinjer som sedan inte följs upp i lagstiftningen. Det är ett stort och mödosamt arbete som där måste göras, och som utskottet skriver har det en central plats i bl.a. bygglagarbetet. Det pågår också arbete kring annan lagstiftning för att följa upp riktlinjerna på ett vettigt sätt och att då både ta hänsyn till kravet på att kunna bevaka befintliga bevarandeintressen och samtidigt se till att rättssäkerhet råder också på detta område.

Herr talman! Konflikten mellan bevarandeintressena och kravet på sysselsättning för invånarna i en bygd går igenom hela behandlingen av frågan om de obrutna fjällområdena. Jag har ställt mig bakom utskottets betänkande, men jag vill ändå här ta tillfället i akt att anlägga några synpunkter på just den delen av problemen. Under ärendets behandling har representanter för Norrlands inlandskommuner gång på gång framhållit att gränsdragningarna inte får bli alltför snäva. Man har hävdat att en bygd som traditionellt har levt på att utnyttja sina naturtillgångar — skog, malm och vattenkraft — och sin naturs attraktionskraft inte får utlämnas för att tillfredsställa riksintressen. De obrutna fjällområdena får inte innebära sådana inskränkningar att sysselsättningen hotas i en kommun. Det är mot den bakgrunden som jag vill se utskottets uttalande om 43 att den fysiska planeringen är en positiv planering, inte ett system för restriktioner. Den positiva planeringen innebär att man samtidigt som väsentliga bevarandeintressen tillgodoses också ger möjligheter för en långsiktig planering i dessa bygder. Det är på det sättet man kan lösa konflikten i denna planering, som kommer att fortsätta i kommunerna och länen. Särskilt stor har oron varit när det gäller gruvbrytningen. Där har väldigt många människor uttryckt oro såväl från länshåll som från kommuner och olika företag. Att bryta malm har ju varit en viktig sysselsättning i Norrlands inland. När det nu av flera skäl är svårt att upprätthålla sysselsättningen är det naturligt att människor letar efter nya arbetstillfällen. Då är gruvbrytning någonting som man hoppas på. Det är då inte bara fråga om traditionell gruvbrytning av t.ex. järnmalm och koppar, utan man kanske främst hoppas på fyndigheter av t.ex. industrimineral. Bakom dessa tankegångar ligger inte bara förhoppningar om brytning utan också tankar på vidare bearbetning. Mot denna bakgrund är det förståeligt att det har kommit många motioner som tar upp de här problemen och att de motionerna, när de behandlas i utskottet, fått stöd av inlägg från länsstyrelser och kommuner. Vi är i utskottet helt införstådda med de här problemen, och utskottet säger också — precis som det står i propositionen — att i fråga om de tyngst motiverade brytningsintressena kan man tvingas ta särskilda hänsyn. Men självklart får inte några intrång göras utan en grundlig prövning med ett brett och fullständigt sakmateriel i bakgrunden. Om det skulle bli aktuellt med någon ny brytning i ett område är det så att bakom ligger en mycket stor prospekteringsinsats. Att leta mineral är dyrt. I de flesta fall finner man ingenting som är värt att bryta. Någon gång kan man få utdelning, men bakom ligger då stora personella och ekonomiska insatser. Om man i de här fjällområdena ställer exceptionellt hårda krav på brytningen riskerar man, som det sägs i propositionen och utskottsbetänkandet, en situation där få eller kanske inget företag vill satsa prospekteringspengar. Man kanske från företagens sida anser att det kan vara bättre att satsa de begränsade resurser man har på andra områden. Detta är ett problem som måste lösas, för utan prospektering kan vi inte få en samlad bild av de resurser som finns. Både propositionen och utskottsbetänkandet visar vägar man kan gå för att lösa dessa problem. Prospektering som sådan leder i regel till ingen, undantagsvis endast obetydlig skadegörelse. Detta är angeläget att understryka mot bakgrund av de farhågor som uttalats i många motioner på grund av att statsrådet i propositionen har sagt ifrån att prospekteringen skall fortsätta och att den inte skall tillåtas ligga på en alltför låg nivå. Det är också viktigt — om man inte vill tillåta prospekteringen att ligga på en alltför låg nivå — att mycket nära följa vad som händer. Prospektering innebär ju insatser under väldigt många år. Slutresultatet ser man inte förrän efter ganska lång tid. Därför måste man strikt hålla i detta och nära följa vad som händer. Jag ser det som angeläget och viktigt att man snart lämnar det nu aviserade uppdraget till mineral politiska utredningen. Den utredningen har, med den speciella samman Nr 52 sättning som den fått genom att nya medlemmar tillkommit under den Torsdagen den senaste tiden, större möjligheter än något annat organ i det här landet 15 december 1977 att följa projekteringen och se vad som händer. Praktiskt taget alla stora prospekteringsintressen finns på ett eller annat sätt representerade i ut = Den fysiska redningen. riksplaneringen för Slutligen vill jag göra en randanmärkning som något ligger utanför = vissa s.k. obrutna de frågor som vi nu behandlar men som har diskuterats i sammanhanget. — fjällområden Man har talat om bygglagstiftningen och det samband med gruvbryt ningen och om de konflikter som kan uppstå. Eftersom jag på olika sätt ganska nära har kunnat följa gruvpolitiken och mineralpolitiken här i Sverige under de senaste åren kan jag göra det konstaterandet att vi nu är i en situation där vi ganska snart måste se över hela gruvlag stiftningen. Det ligger emellertid utanför detta betänkande och utanför de ramar som civilutskottet har att arbeta inom.

Herr talman! Jag kommer inte att lägga något särskilt yrkande, men jag vill ge uttryck för några synpunkter i de sammanhang som nu diskuteras. Det rör sig i stor utsträckning om hur man skall kombinera en förnuftig miljöoch bevarandepolitik med intresset av att utnyttja regionens rikedomar för att skapa arbete och utveckling. Det är inga lätta frågor — det tycker jag att den här debatten mycket klart har visat. Men de är viktiga, och ofta upplever man ju att politiken i dessa frågor i alltför hög grad dikteras av intressenter som ömmar mera för det övriga Sveriges behov av frisk luft och vackra vyer.

Det är uppenbart att de centrala ämbetsverken, som företräder skyddsintressena, har en mycket starkare ställning än kommunerna och länsorganen. Jämför man frågan om de obrutna fjällområdena med frågan om uranbrytning i Ranstad, där kommunerna hade vetorätt, så framstår länets möjligheter att hävda sig i en livsfråga för länet som klart otillfredsställande. Danskar, finländare, islänningar, norrmän samt stockholmare och skåningar har i rådets juridiska utskott påyrkat restriktioner för ortsbefolkning och näringsliv i vår fjällvärld och haft ett inflytande vida större än fjällkommunernas och länsmyndigheternas.” Jag tror att det är en ganska god illustration till hur många där uppe upplever situationen. Det är naturligtvis viktigt att vi med stor varsamhet går fram i den ännu orörda naturen. Vi har många skakande exempel på hur kortsiktiga vinstoch profitintressen bestulit oss på oersättliga naturvärden. Jag vill som naturvän, som norrbottning och som norrlänning verkligen understryka hur viktigt detta är. Men samtidigt får man ju inte glömma att en stor del av inte minst vårt län består av vildmark och tämligen orörda områden. När det gäller propositionen 1977/78:31 har det från många håll, bl.a. från fackfolk, gruvkarlar, geologer och andra, framförts mycket stor tveksamhet och oro för att förslaget skall innebära ökad restriktivitet, bl.a. när det gäller en tänkbar gruvbrytning inom de mycket stora områden det här handlar om. Man befarar att de nya och restriktiva riktlinjerna för gruvdrift kan leda till att geologisk undersökning och prospektering kommer att minska eller upphöra i dessa områden. När jag studerar propositionen har också jag kommit fram till att den risken föreligger. Och det vill jag inte vara med om att biträda. Vi där uppe vill nog ha kvar vår vackra natur. Vi motsätter oss vandalisering och naturförstöring, men det behövs också många nya jobb. Ingen vet ännu vad som i verkligheten döljer sig i form av malm och mineraler bakom de väldiga massiv som bl.a. finns inom dessa områden. Vad finns där? Finns det slumrande möjligheter till gruvdrift och sysselsättning? Det kan man på goda grunder antaga. Om det kan misstänkas att ett bifall till propositionen kan komma att utgöra ett hinder för undersökningar och övriga åtgärder som kan skaffa jobb till bl.a. mitt län, då finns det skäl att tänka sig för, hur stor naturvän man än är. Människor kan inte leva på vackra scenerier, på frisk luft och midnattssol, utan det måste skapas jobb. Det står helt klart. Jag ser det som mycket viktigt att riksdagen klart säger ifrån att naturvårdsaspekterna på de obrutna fjällområdena inte kan få tillmätas en så avgörande betydelse att de utgör en spärr för nutida planmässig prospektering och för framtida exploatering. Med det sagda vill jag kort deklarera att jag kommer att rösta för de socialdemokratiska reservationer som är fogade till civilutskottets betänkande nr 8.
Herr talman! Ett långvarigt planeringsarbete ligger bakom den proposition 1977/78:31 som vi nu behandlar. Utgångspunkten har varit en önskan att slå vakt om den unika natur som fjällområdet utgör, att bevara ett rekreationsområde av stor betydelse inte bara för människorna som bor i området utan också nationellt och internationellt. En del av befolkningen i området har också sin utkomst av renskötsel, skogsbruk, jakt och fiske. Många har sin utkomst av andra näringar, bl.a. gruvindustrin. Vi är överens om att riktlinjer för området nu skall läggas fast, men jag har i motionen 1977/78:127 pekat på att riktlinjerna inte får innebära att möjligheterna till sysselsättning och utveckling minskas. Den del av Norrbotten som omfattas av förslaget utgör ungefär 35 26 Nr 52 av länets yta. 50 926 av länets yta finns ovan odlingsgränsen, och av denna del utgör de obrutna fjällområdena 70 26. För min egen hemkommun Kiruna betyder förslaget att ungefär 40 926 av kommunens yta berörs. Med hänsyn till de stora områden inom bl.a. Norrbotten som det gäller Den fysiska är det beklagligt att vi inte nu vet vad som finns av industrimineral = riksplaneringen för och malm i detta område. Vi vet inte vad som är brytvärt. vissa s.k. obrutna Det beslut som vi fattar i dag får inte bli till hinder för en fördjupad = fjällområden geologisk kartläggning och för en intensifierad prospektering, som ger oss den kunskap vi saknar. När järnmalmen minskar i betydelse för sysselsättningen i malmfälten är det nödvändigt att vi finner nya arbetsområden för människorna. Det är också nödvändigt med hänsyn till vår samhällsekonomi. Utskottet har mildrat propositionens skrivning något. Man ansluter sig till föredragandens synpunkt att endast mycket starka samhällsintressen bör leda till att gruvdrift kan komma i fråga men uttalar att avvägningarna måste bli beroende också av den vikt man tillmäter ett aktuellt brytningsprojekt. Det är angeläget, anser jag, att regeringen med bl.a. stöd av 136 a § byggnadslagen kan medge rätt till gruvbrytning. Det uttalas också i propositionen. Mineralpolitiska utredningen skall nu, om utskottsmajoritetens hemställan bifalls, få i uppdrag att lägga fram förslag till hur riktlinjerna för gruvbrytning skall kunna förenas med en från samhällets synpunkt önskvärd nivå på prospekteringsinsatserna. Det är viktigt och angeläget att det här arbetet sker snabbt, så att prospekteringsinsatserna inte minskar utan snarare ökar. När det gäller koncessionen för en kraftledning mellan Ritsem och Norge har regeringen förbehållit sig handlingsfrihet. Det är viktigt för vårt energisamarbete med Norge att det snabbt blir ett positivt beslut för en kraftledning. Jag förutsätter att det är ett starkt samhällsintresse att människorna i malmfälten finner nya arbetsmöjligheter och att därför den oro skall visa sig obefogad som finns för att det beslut vi fattar i dag om riktlinjer för de obrutna fjällområdena skall bli en hämsko för utvecklingen. Det är viktigt att det prövningsförfarande som måste ske inte blir alltför byråkratiskt och krångligt och tidsödande. Det är fullt tillräckligt som det är i dag. Utskottets skrivning innebär en ändring i förhållande till propositionen, och den skrivningen är mer positiv och pådrivande vad gäller en fortsättning av prospekteringsarbetet. Jag vill trots det yrka bifall till reservationen 2 av socialdemokraterna.

Herr talman! Väldigt mycket har redan sagts om den här propositionens skilda delar. Jag vill bara med några ord understryka att när propositionen lades fram blev det djup oro i Norrbotten, och framför allt i malmkom 47 munerna. Sysselsättningen, och över huvud taget de här kommunernas framtida existens, är helt beroende av i vilken omfattning gruvbrytningen kan fortgå i de här områdena. Det är därför angeläget att inga hinder skall kunna ställas upp för våra möjligheter att verkligen undersöka vad det kan finnas mer av malm och mineral i det här området än den järnmalm som LKAB exempelvis nu helt uppehåller sig vid. Det har förts fram väldigt starka krav från kommunerna och från de anställda om att LKAB skall intensifiera sitt intresse för andra malmer och mineral. Det är av den anledningen, förstår jag, som företaget på senare år har förstärkt sin prospekteringskapacitet. Det har också nu getts exempel som visar att LKAB kanske kan ge sig in på andra områden än järnmalmen. Viskariamalmen i Kiruna, som f. ö. till viss del i det obrutna fjällområdet, är ett exempel på det. Det är då förklarligt att propositionen, som gav så oerhört snäva gränser för prospektering och kanske framför allt för framtida brytning, skapade den djupa oro som jag vill understryka. Vi kan helt enkelt inte, herr talman — jag måste få understryka det — acceptera någon broms på våra möjligheter att undersöka vad som finns av värde för folkhushållet och för kommunernas sysselsättning i form av mineral i de här områdena. Sådana bromsande effekter måste vi allvarligt protestera emot. Det gör vi inte för att vi är några större naturmarodörer eller mindre rädda om de här värdena än någon annan. Men vi vill väldigt gärna veta till vilket pris vi eventuellt bevarar de här områdena. Därför var naturligtvis propositionen djupt oroande för alla som företräder de här intressena. Nu kan man kanske trösta sig med att vi har försökt att i reservationer framhålla just detta. Men jag har ingen större förhoppning om att reservationerna skall vinna bättre gehör över partigränserna än reservationer brukar göra vid kammarens behandling. Jag har emellertid velat understryka att man måste vara mycket noggrann i sina överväganden av bevarandeintressenas vikt i förhållande till de intressen jag här har talat om. Jag tycker — det är kanske en lekmans uppfattning — att det vore angeläget inför ett slutgiltigt beslutsfattande att verkligen veta vad som läggs i den andra vågskålen när man lägger bevarandeintressena i den ena. Nog om malm och mineraler i det avseendet. Jag hoppas att kloka människor med insikt i dessa frågor skall skapa sådana förutsättningar att man inte onödigtvis bromsar möjligheterna till en existens i området. Jag vill ägna ett par minuter åt de övriga frågorna i propositionen, då speciellt Ritsemvägen och Ritsemområdet. Ritsemvägen har egentligen kommit till av rent humanitära skäl. Avsikten var att man skulle bygga kraftstationen uppe i fjällvärlden utan att ha någon vägförbindelse. De människor som under år skulle vistas i denna fjällvärld skulle göra äventyrliga resor fram och tillbaka till jobbet, över reglerade sjöars isar och på andra provisoriska sätt. Dess bättre medgav riksdagen då ett intrång för att man skulle kunna bygga den här vägen, och det investerades 39 milj.kr. i projektet. Det är klart att det väckte intresse i kommunen — man började överväga om man kunde utnyttja något av de stora värden — Nr 52 som redan fanns investerade. Därför väcktes snabbt förhoppningar om att vägen skulle kunna förlängas in i Norge. Nordiska rådet fick detta ärende i form av en motion. Rådet rekommenderade en utredning om en vägförbindelse mellan Sverige och Norge — Den fysiska i den här sträckningen. När propositionen kom var det alltså stopp för — riksplaneringen för denna möjlighet, och det väckte naturligtvis en mycket stor oro. De = vissa s.k. obrutna som bor i det här området har sett fram mot möjligheten att vägledes = fjällområden komma över till Norge. När det återstår tre mil mellan två vägnät som med litet extra insatser skulle kunna göras till en turistväg, upplevdes detta som en utmaning mot intressen i området. Dess bättre är det så — och det är jag tacksam för — att utskottet ansett att denna fråga skall bli föremål för en separat prövning. Jag är alltså glad över detta, även om jag är oroad över att tiden går. I dag finns det nämligen resurser där uppe i form av Vattenfalls arbetskraft och maskiner som enligt min uppfattning skulle ha kunnat användas för att göra projektet färdigt, om man inte hade hamnat i den här litet besvärliga situationen. Jag tror emellertid att det har ett värde att vi kan få en enhetlig prövning av denna vägfråga och därvid kan ta hänsyn till alla plusoch minusposter, innan vi fattar ett beslut. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer som fogats till utskottets betänkande och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Genom regeringens förslag i den proposition vi nu skall behandla beträffande utnyttjandet av vattendragen i norra Svealand och Norrland fullföljs åtagandet i regeringsförklaringen att de outbyggda huvudälvarna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven samt andra värdefulla älvsträckor skall bevaras outbyggda. Regeringsförslaget innebär också ett förord för att riksdagen bekräftar sitt beslut från år 1972 om riktlinjer för hushållning med mark och vatten, vilket bl.a. innebär att hittills outbyggda huvudälvar, liksom outbyggda tillflöden, i norra Norrland skall undantas från vattenkraftsutbyggnad. Vi har under senare år kunnat märka ett ökat motstånd mot fortsatt vattenkraftsutbyggnad i landet. Denna opinion mot vattenkraftsutbyggnad torde hänga samman med den ökade medvetenheten om behovet av att hushålla med naturresurserna. Man kan heller inte bortse ifrån att vattenkraftsutbyggnaden, speciellt i landets norra delar, har varit ganska omfattande under de senaste decennierna. Många människor känner nu oro för att de resterande fiskevattnen eller strövområdena skall spolieras av fortsatta stora utbyggnader av kraftstationer eller sjöregleringar. Samerna reagerar mot att deras betesmarker för renarna alltmer naggas i kanterna. Även jordbrukets och skogsbrukets företrädare reser invändningar mot att deras marker läggs under vatten och blir obrukbara. Sverige tillhör f. ö. de länder i världen som har utnyttjat vattenresurserna för kraftproduktion i största utsträckning. Vi utnyttjar ungefär 60 av de 90 TWh i årlig produktion som enligt kraftföretagen är ekonomiskt värda att utnyttja. Den utbyggnadsnivå som nu har uppnåtts är resultatet av stora utbyggnader fram för allt under 1940-talet och framåt. Höjdpunkten i vattenkraftsutbyggnaden nåddes omkring 1960. Den faktiska vattenkraftsproduktionen har stigit från ungefär 5 TWh i årlig produktion år 1930 till 13 TWh år 1945 och 35 TWh år 1960. Under 1960 och 1970-talen har ytterligare 25 TWh utvunnits ur vattenkraften. Genom att vattenkraften byggdes ut i denna omfattning kunde Sveriges försörjning med elektrisk energi fram till mitten av 1960-talet nästan fullständigt baseras på vattenkraft. Sedan dess har vattenkraftens andel sjunkit och är nu omkring tre fjärdedelar av elproduktionen. Det är uppenbart att Nr 52 vi nu närmar oss den tidpunkt, när vi inte längre kan fortsätta att bygga Torsdagen den ut vattenkraften för att klara vår försörjning med elektrisk energi. Både 15 december 1977 av hänsyn till naturmiljön och för att klara energiförsörjningen måste vi i större utsträckning börja utnyttja andra förnyelsebara energikällor. Den fysiska Det vi nu har att ta ställning till är således enligt min mening var = riksplaneringen för vi skall hämta ytterligare relativt marginella tillskott från vattenkraften vattendrag i norra för att klara energiförsörjningen. Regeringens linje när det gäller vat = Svealand och tenkraftsutbyggnaden innebär att ett effektivare utnyttjande av vatten — Norrland kraften i redan exploaterade älvar skall eftersträvas. Förutom effektiviseringen i redan befintliga kraftverk bör möjligheterna att leda över vatten från vissa av de outbyggda älvarna till de utbyggda älvarna undersökas. Dessutom bör ytterligare vattenkraft kunna utvinnas genom utbyggnad av små kraftverk och vissa kraftverk i mindre vattendrag. Man bör också kunna räkna med att det finns älvsträckor i de områden som nu föreslås att inte bli undantagna från vattenkraftsutbyggnad som hittills inte har ansetts ekonomiskt värda att bygga ut. I en situation, präglad av stigande energipriser, kanske även dessa älvsträckor kan bli föremål för vattenkraftsutbyggnad, dvs. älvsträckor som hittills inte ansetts vara värda att byggas ut. Jag vill slutligen påminna om att det nu framlagda förslaget om vattendragens utnyttjande i norra Svealand och Norrland är motiverat av riksdagens hemställan år 1975 att regeringen skulle förelägga riksdagen ett förslag till reviderade riktlinjer för vattenkraftsutbyggnaden, innan riksdagen på nytt under år 1978 skulle ta ställning till den framtida energipolitiken. Regeringsförslaget är härutöver motiverat av en önskan att undanröja en besvärande oklarhet och att ge ett betydelsefullt underlag såväl för kraftföretagens planering som för planeringen på lokal och regional nivå. Särskilt angeläget är det att undanröja den osäkerhet om sysselsättningen som f.n. råder för dem som har sin försörjning genom vattenkraftsutbyggnad. Också de som vill bevara vattendragen torde genom regeringens förslag få önskad klarhet. Jag vill samtidigt starkt betona att förslagen i propositionen i vad det gäller de älvar som ej undantages från prövning inte skall uppfattas så att dessa älvar skall byggas ut. Nej, sådana projekt skall prövas i vanlig ordning, och skulle det visa sig vid den prövningen att stora skador på naturen uppstår, skall någon utbyggnad naturligtvis inte komma till stånd. Det har även framförts till mig att regeringen på något sätt skulle ha graderat de älvar som undantagits från prövning, så att vissa älvar har ett starkare skydd än andra. Så är naturligtvis inte fallet. Alla undantagna älvar har samma skydd.